Herr talman! Herr Svensson i Malmö har i en till dåvarande statsrådet Moberg ställd interpellation, vilken överlämnats till mig för besvarande, framställt följande frågor. 1. Är det i överensstämmelse med etablerad praxis vid meritvärdering i statstjänst att under i övrigt lika omständigheter låta sex månaders tjänstgöring väga tyngre än fem års tjänstgöring? 2. Kan en vetenskaplig skrift, publicerad av två samverkande forskare, i ett fall odelat räknas den ene författaren till godo och i ett annat fall odelat räknas den andre författaren till godo? 3. Universitetsstadgan föreskriver kompetensregler för universitetslektorat. Kan man i enskilda fall utöver detta tillämpa särskilda, strängare kompetensregler för viss kategori lektorer och därigenom inkompetensförklara sökande, som fyller de i stadgan givna kraven? På den första frågan vill jag svara följande: Väger beträffande två sökande till en tjänst alla andra omständigheter än tjänstgöringens längd lika, kan sex månaders tjänstgöring naturligtvis inte väga tyngre än fem års. Mitt svar på den andra frågan är följande: Vid tillsättning av en tjänst, för vilken vetenskaplig skicklighet är av betydelse, är det ofta en svår uppgift att bedöma i vilken utsträckning ett vetenskapligt arbete skall tillgodoräknas den ene och den andre av två samverkande författare. Det kan inte i något fall vara riktigt att tillgodoräkna var och en av dem arbetet som om han varit ensam författare. Kompetensregler för tjänst som ordinarie universitetslektor finns i universitetsstadgan och för tjänst som extra universitetslektor i föreskrifter som Kungl. Maj:t meddelat i särskild ordning. Behörighetskravet är för både ordinarie och extra tjänst dels doktorsexamen eller motsvarande kompetens dels pedagogisk skicklighet. Beträffande extra tjänst kan konsistoriet medge undantag om särskilda skäl föreligger. Däremot finns det numera inte någon bestämmelse som medger att man för viss tjänst som universitetslektor ställer högre kompetenskrav.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Den omedelbara bakgrunden till interpellationen är flera uppmärksammade rättsfall vid universiteten de senaste åren. Speciellt universitetet i Lund har — som vanligt höll jag på att säga — utmärkt sig. Jag skall givetvis inte här ta upp specifika fall, särskilt som alla inte avgjorts i högsta instans. Men det hindrar inte att man här granskar procedurer och rättsprinciper, vilka kommit och kommer till faktisk användning inom universitetens administrativa rättskipning. Det står nämligen klart för var och en som har öppna ögon, att rättsförhållandena inom universitetssektorn uppvisar egendomligheter och är vida sämre än vad som skulle tolereras inom domstolsväsen eller administrativ rättskipning i allmänhet. Grunden för all rättssäkerhet är trohet mot skrivna bestämmelser och tillämpandet av enhetliga principer i praxis. Dessa krav åsidosätts utan hänsyn vid universiteten. Och det sker som en fullständigt ordinär företeelse från deras sida. I det följande skall jag ge en rad exempel härpå. På min första fråga svarar statsrådet att fem års tjänst — övriga omständigheter lika — givetvis måste väga mer än kortare tjänst. Det är ju det enda rimliga svaret. Men så enkelt är det inte för professorer. Av offentliga handlingar framgår, att personer, som saknar formell lärarbehörighet har utnämnts till universitetslektorer, trots att kompetenta sökande funnits. Det framgår, att personer som saknar behörighet och som har ett års tjänstgöring satts före dem som har fem års tjänst och full behörighet och till råga på allt uppenbart starkare forskarmeritering. Det framgår slutligen, att en för universitetslektorat uppenbart ej formellt behörig person med blott fem månaders tjänstgöring omförordnats utan ansökningsförfarande, vilket fått till följd att en annan lektor med fem års tjänst bakom sig och fullt behörig blivit utan anställning. Sistnämnda förfarande godkändes inte av universitetskanslersämbetet. Men UKÄ:s ändringsbeslut kom så sent att det berörda förordnandet då i det närmaste redan utlöpt. När rättvisan segrade var det bara en pappersseger. I verkligheten segrade orättvisan och den bristande respekten för bestämmelserna. Av offentliga handlingar framgår, att särskilda bedömningsregler utöver de erkända används av professorer och universitetsmyndigheter i avsikt att skjuta undan sökande, vilka eljest borde varit givna till de berörda tjänsterna. Vid ett fall i Lund var en kandidat klart överlägsen en annan i fråga om pedagogisk meritering enligt universitetsstadgan, dvs. lärarhögskola och tjänstgöring. För att främja en annan kandidat gjordes emellertid en särskild tolkning. Den gick ut på att den förstnämnde kandidaten erkändes vara överlägsen enligt de grunder som står i stadgan. Men den andre kandidaten påstods därutöver vara pedagogiskt skickligare. Denna skicklighet användes alltså som särskild befordringsgrund. Detta är uppenbart olagligt. Befordringsgrunderna anges i stadgan och är väl kända till sin praktiska innebörd. De innefattar också en skicklighetsbedömning, lärarhögskolans. Några särskilda befordringsgrunder utöver detta finns inte vad gäller pedagogikmeriter. I samma fall förekom ytterligare en underlighet. Ämnesrepresentanten framförde vid ett sektionssammanträde, att studenterna klagat på den formellt mest meriterade kandidatens undervisning. Detta visade sig för det första sakna allt stöd hos studentrepresentanter och kursombud. Ingen av dessa har givit stöd åt ämnesrepresentantens påståenden enligt handlingarna. Påståendena torde därmed vara irrelevanta som formell befordringsgrund. I en anmälan till justitiekanslern anhöll den kandidat som slagits ut med nämnda motivering om en undersökning. JK vägrade detta då enligt honom intet framkommit i handlingarna som antydde obehörig verkan från subjektiva beskyllningar. Men här gjorde JK ett klart förbiseende. Det fördes vid sammanträdet minnesanteckningar. Dessa finns bevarade på kansliet. Det är stadgat att minnesanteckningar beträffande förhållanden, vilka medtagits i bedömningen och därmed påverkat beslutet, är offentliga handlingar. Det begicks alltså två allvarliga procedurfel: kansliet omnämnde icke minnesanteckningarna för JK, och JK efterforskade icke anteckningarna, trots att deras existens påtalades av anmälaren. Dessa två klara procedurfel ledde till ett tredje — den sökande slogs ut med hänvisning till en merit som inte finns i stadgan och under påverkan av helt obevisade beskyllningar. Så mycket mer märkligare ter sig dessa beskyllningar som professorn i fråga haft den utslagne läraren vid sin institution i hela fem år utan att framföra klagomål. Av handlingarna i det nu nämnda ärendet framgår också, såvitt jag kunnat bedöma, att professorerna inte haft klara begrepp då det gällt att jämföra tidigare gällande betygsskala vid lärarhögskolorna med den nu gällande. Detta har i flera fall medfört felaktig rangordning mellan sökande till universitetslektorat. Som närmast häpnadsväckande framstår, ati universitetskanslersämbetet, som dock skall föreställas ha juridisk expertis till förfogande, inte observerat ett sådant förhållande. Vid tillsättande av universitetslektorat måste uppenbart två principer gälla. Dels skall klart framgå, att den sökande är både vetenskapligt och pedagogiskt formellt kompetent, dels skall det finnas ett fast förhållande mellan den tyngd som tillmäts forskningsmeriter och den som tillmäts pedagogiska meriter. Så är det emellertid inte. Av offentliga handlingar framgår, att det samtidigt tillämpats helt olika principer vid olika tillsättningar. I ett fall vinner en kandidat med hänvisning till längre tjänst, i ett annat fall slås han ut trots stor överlägsenhet i pedagogiska meriter. Så har det inte varit lagstiftarnas mening att man skall förfara. I princip måste alltid ett visst mått av pedagogisk överlägsenhet kunna vägas mot ett visst mått av vetenskaplig överlägsenhet. Vägningstalet skall Sedan svarar statsrådet på frågan hur man bör bedöma vetenskapliga verk, där flera författare samverkat. Han finner det klart, att ett verk med två författare inte enbart kan tillgodoräknas både den ene och den andre. Det är också det enda rimliga svaret. Men sådana rimligheter gäller inte vid universiteten. Av offentliga handlingar framgår, att man vid sakkunnigutlåtanden ofta hämningslöst bollar med dessa ting. Sålunda har en sakkunnig professor vid en docentkonkurrens i Stockholm tillerkänt en sökande likaberättigad del i en samproduktion. Men vid en lektorskonkurrens har samme professor tillerkänt medförfattaren hela förtjänsten av arbetena. I ett annat fall tillsattes en professur, och de sakkunniga förklarade sin kandidat vara idégivare och handledare för de verk som han författat i samverkan. Men medförfattaren fick i en annan konkurrens tillgodoräkna sig hela värdet av de verk, där han enligt första bedömningen varken var idégivare eller huvudförfattare. I sistnämnda fall tillgreps denna utväg uppenbarligen av det skälet, att vederbörande saknade föreskriven pedagogisk kompetens för docentur och behövde överkompensera sig i forskningshänseende. Bägge förfarandena är, såvitt jag förstår, oförenliga med gällande rättsprinciper och med statsrådets uttalande här i dag. Samma problem uppstod vid en lektorskonkurrens i Lund. Verk som den sakkunnige i en tidigare konkurrens tillskrivit viss författare blev nu plötsligt fullt meritvärdiga för hans medförfattare, trots dennes underordnade ställning. Så kan det uppenbarligen inte få gå till, om inte all logik och rättslig hederlighet skall trampas under fötterna. Som ytterligare påbröd vill jag nämna, att det förekommer att sakkunniga sitter och bedömer värdet av verk där de själva medverkat som författare. Trots att detta i upprepade fall påpekats för högre instanser, har i de av mig nu berörda fallen UKÄ utan anmärkningar godtagit dessa rättsligt och logiskt helt oacceptabla förfaranden. Detta ger viss anledning till en kritisk anmärkning mot UKÄ ss sätt att behandla överklaganden. Det förekommer givetvis att UKÄ korrigerar underinstanserna, och allmänt sett är säkert troheten mot bestämmelserna betydligt större där än nere på professorsnivån. Men UKÄ går, om mina intryck är riktiga, alltför ofta på en politisk formalism, när man betraktar överklaganden som irrelevanta om de t.ex. har emot sig en enhällig sektion eller ett enhälligt konsistorium. I stället borde man mer fördomsfritt granska det materiellt-rättsliga innehållet i besluten. Även en ensam klagande kan faktiskt ha rätt i förhållande till en aldrig så enhällig sektion. I synnerhet gäller detta mot bakgrund av professorskårens ytterst starka skrålojalitet. Många rättsligt felaktiga beslut har släppts igenom av den felandes professorskolleger, uteslutande av kollegialitet eller okunnighet. Slutligen besvarar statsrådet min tredje fråga med att säga, att det numera ej finns universitetslektorat för vilka krävs särskild högre kompetens jämfört med universitetsstadgans 136 §. Återigen måste jag konstatera, att statsrådets svar är det enda möjliga och korrekta. Men återigen måste jag också konstatera, att det av offentliga handlingar framgår att universitetslektorat utannonseras med angivande av andra formuleringar än i 136 § och att den sakkunnige förklarat att för det ifrågavarande lektoratet skulle gälla samma kompetenskrav som för docentur. Med hänvisning härtill har den sakkunnige inkompetensförklarat sökande som fyller kraven enligt 136 § och som i flera år upprätthållit lektorat vid annat universitet och där betraktats som fullt kompetent. Herr talman! Jag hoppas med dessa små axplock ur professorsgodtyckets annaler ha gett statsrådet Zachrisson en antydan om att det på hans nya ämbetsområde finns en rättspraxis, som inte fyller rättssamhällets krav utan är en reflex av den godtyckets suveräna kungavärdighet som i den slutna universitetsvärlden har tillkommit professor och lokal byråkrati. I en tid när studentantalet sjunker och det blir konkurrens om tjänsterna spelas detta godtycke ut och drabbar ofta förtjänta forskare och lärare. Det kan också användas som politiskt redskap för att en konservativ professorskår skall värja sig för progressiva kritiker bland de yngre medarbetarna och studenterna. Däri ligger en uppenbar fara, som bekräftas av ett stort antal rättsfall de senaste åren. Vi har ju inte bara fallet Helmer i Lund — ett av de mest inflammerade — vi har också fallet med statsvetaren Annerstedt, som gjorde en förtjänstfull karriär i europeiska sammanhang, sedan han förklarats icke önskvärd som doktorand vid en av landets statsvetenskapliga institutioner. Vi har det förhållandet att en stor del av den kritiskt sinnade kadern vid sociologiska institutionen i Lund måst söka sig till danska universitet. Vi har de bekanta fallen Schultz och Nentwig, vi har fallet Khalaf och många andra. Det är nu inte bara vid tillsättningar som oegentligheter sker. Jag minns förhållandena från min egen universitetstid, när man hade de s.k. undervisningsnämnderna. Dessa skulle ju ha paritetisk representation lärare—studenter. Det var så att säga idén med dem. Men när det fanns två professorer i ett ämne, uppenbarade sig bägge två på undervisningsnämnden och röstade. Fakultetens dekanus hade då mage att förklara att det var ”praxis” och att båda skulle ha rösträtt. Att hela idén med nämnden — jämvikt mellan studenter och lärare — då gick förlorad intresserade honom inte. Han blev ändå en firad ledamot av kungliga akademier. Det är nu, tror jag, tid för departementet att mer systematiskt granska rättsförhållandena vid universiteten. Jag vill sluta med att fråga statsrådet, om han är villig att initiera en sådan underhandsgranskning och bevakning att det stigande rättsliga godtycket effektivt kan bekämpas. Han kan räkna med att ha det stora flertalet bland studenterna på sin sida i det fallet. Professorerna kommer väl som vanligt att ropa om att friheten är hotad — nämligen deras frihet att åsidosätta lagen.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö har sagt att han anser de principer vara riktiga som jag har uttryckt i mitt svar. Vi behöver därför kanske inte göra diskussionen särskilt lång. Falldiskussioner för vi ju inte i kammaren — det finns kanaler för att föra dem. Låt mig emellertid säga en sak. Vi har inte på det här området samma låsta poängsystem som, skall vi säga, på skolans område när det gäller värdering av meriter. Och det är kanske riktigt att vi inte har det. Men samtidigt är det klart att detta ibland leder till svåra avvägningsproblem, inte minst vid den typ av avvägning som herr Svensson själv var inne på, mellan vad som krävs när det gäller vetenskaplig skicklighet och när det gäller pedagogisk skicklighet. Det är naturligtvis också viktigt att diskutera inte bara tjänstgöringens formella längd utan också tjänstgöringens art och innehåll. Det kan alltså ibland vara mycket svåra avvägningsproblem, och det är väl mänskligt om man en och annan gång kommer till en bedömning som kan ifrågasättas. Men då är det ju meningen att vi skall kunna diskutera detta via vanliga kanaler. Det är emellertid klart att det här är problem som man skall följa noga — jag delar den synen. Jag tror också att alla ansvariga på området är medvetna om att det är viktigt både för sakens skull och för rättssäkerhetens skull.

Herr talman! Helt kort! Jag skall inte heller förlänga diskussionen onödigtvis. Jag är fullt medveten om att man i sådana här fall inte som inom andra delar av förvaltningen kan räkna strikta matematiska poäng. Därtill är det naturligtvis fråga om för komplicerade bedömningar. Men att man inte kan räkna strikta poäng är en sak, en annan sak är att det dock måste finnas vissa allmänna principer om att vissa typer av meriter i förhållande till andra typer av meriter för en viss tjänst alltid måste ha ungefär samma inbördes värde och inbördes vägningstal, även om detta inte kan uttryckas i matematiska termer. Man får så att säga inte bolla med principerna på det sättet att man har en meriteringsprincip i ett fall och en annan meriteringsprincip i ett annat fall. Det är det som jag vänder mig emot, och jag är övertygad om att statsrådet är medveten om att det är vad som förekommer — och förekommer i påfallande stor utsträckning. Sedan är jag helt på det klara med att visst kan det förekomma stridiga fall där man kan ha olika uppfattningar utan att det därför kan sägas att någondera av dem som har olika uppfattningar har begått formella fel. Men trots att jag är lekman är jag inte ovan vid att läsa administrivrättsliga handlingar. Det relativt stora antal handlingar och ärenden, som jag i samband med den här interpellationen har gått igenom, har för mig avslöjat så många uppenbara orimligheter att de icke kan förklaras av att man har olika åsikter om de sökande. Enda förklaringen måste vara att man av en eller annan anledning genom diverse formalistiska manövrer eller godtyckliga tolkningar velat försöka åstadkomma ett bestämt tillsättningsresultat. På annat sätt kan det inte förklaras. Fallen är alltför många för att man skall kunna låta dem bortförklaras med hänsyn till att olika sakkunniga har haft olika uppfattningar om de sökande.

Det har också förekommit att detta, trots att ärendet överklagats, icke föranlett ändring hos Kungl. Maj:t. Men låt oss hoppas att det med det nya statsrådet kan bli en bättre ordning.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att fortast möjligt få fram tillräckligt antal vidareutbildade sjuksköterskor. Jag vill erinra om att frågan om kapaciteten för vidareutbildningen av sjuksköterskor har behandlats så sent som under vårriksdagen. Utbildningsutskottet anförde därvid bl.a. följande i betänkandet 1973:5: ”För läsåret 1969/70 anvisade riksdagen medel till 148 kurser. Efter ansökningar från huvudmännen medgav skolöverstyrelsen att 92 kurser fick anordnas. Motsvarande tal för läsåren 1970 73 är 175, 210 och 215 respektive 137, 155 och 160. Ej heller det av skolöverstyrelsen medgivna antalet elevplatser vid de olika skolorna har tagits i anspråk. Vad beträffar innevarande läsår kan emellertid en inte oväsentlig förbättring i detta avseende noteras. Enligt vissa preliminära uppgifter har flertalet elevplatser tagits i anspråk. Senast hösten 1972 har socialstyrelsen riktat skolöverstyrelsens uppmärksamhet på behovet av vidareutbildade sjuksköterskor, och vad som även i övrigt framkommit i ärendet bekräftar uppgifterna att det föreligger en uttalad brist på vidareutbildade sjuksköterskor. Utskottet måste beklaga att det hittills inte varit möjligt att utnyttja hela den utbildningskapacitet för vilken riksdagen anvisat medel. Utskottet delar departementschefens uppfattning att det inte nu finns någon anledning att fatta beslut om ändring i de 1968 beslutade riktlinjerna för vidareutbildningens dimensionering. Mot bakgrunden av utnyttjandegraden tidigare år synes det utskottet inte heller meningsfullt att riksdagen nu binder medel för ett i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag ökat antal terminskurser. Utskottet bedömer det som allvarligt att bristen på vidareutbildade sjuksköterskor till en väsentlig del synes bero på att det av olika skäl inte varit möjligt att nå statsmakternas mål för vidareutbildningens omfattning. Då man nu kan notera vissa förhållanden som innebär ökade praktiska möjligheter att anordna av statsmakterna beslutade terminskurser är det enligt utskottets mening angeläget att man genom en ökad samverkan — bl.a. i vad avser intagningen — mellan utbildningshuvudmännen uppnår att de befintliga elevplatserna utnyttjas till fullo. Vidare bör övervägas vilka åtgärder i övrigt som bör vidtas för att nå fram till sådana organisatoriska förändringar m.m. i vidareutbildningsverksamheten att den utbildningskapacitet för vilken riksdagen anvisar medel blir utnyttjad.” Jag vill också framhålla att Kungl. Maj:t genom beslut den 26 juli 1973 medgivit utbyte av 40 kurser i grundutbildning mot 23 kurser i vidareutbildning. Som framgår av det sagda har från statsmakternas sida stor beredvillighet visats för att anvisa de medel som behövs för att uppfylla riktlinjerna från år 1968 om vidareutbildningens dimensionering. Enligt vad jag erfarit genomförs för närvarande en rad konferenser i Landstingsförbundets regi i syfte att nå fram till en sådan planering att beslutade kurser skall kunna utnyttjas fullt ut.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation — ett svar som dock i och för sig inte innebär något som helst nytt. Redan tidigare har jag naturligtvis läst utbildningsutskottets betänkande i frågan från årets vårriksdag. Jag tillägger att även socialutskottet i sitt betänkande från denna höstriksdag angående behörighetsbestämmelser för sjuksköterskor respektive sjukskötare skriver några välvilliga rader om vidareutbildningsverksamheten. Men det räcker ju inte med att man från statsmakternas sida visar — som utbildningsministern nu uttrycker det — stor beredvillighet att anvisa de medel som behövs för att uppfylla riktlinjerna från år 1968 om vidareutbildningens dimensioner. Det behövs ju konkreta åtgärder för att målet för denna dimensionering skall nås. Låt mig i mycket korta drag för herr statsrådet beskriva dagens situation! De nya sjuksköterskorna respektive sjukskötarna med fem terminers grundutbildning är i allmänhet mycket unga när de blir färdiga. Ännu yngre blir de som snart kommer ut med gymnasieskolans vårdlinje som bakgrund. Terminernas samordnade utbildning i teori och praktik är utomordentligt koncentrerad och arbetsam. Eleverna har när de är färdiga inte hunnit smälta lärostoffet och har ingen självständig praktisk erfarenhet. De sättes nu ofta inte in som assistentsköterskor utan direkt på platser, där de skall vara arbetsledare och ta medicinskt ansvar. Hur måste de inte själva känna det? En ung sjuksköterska uttryckte det för mig så här: ”På grund av min bristfälliga utbildning arbetar jag med ett åtalshot hängande över mitt huvud. Jag går ständigt med dåligt samvete och oro. Det gör mig nervös och lättirriterad.” Hur känner sig då patienten, som enligt vår sjukvårdsmålsättning alltid skall stå i centrum? Osäkerheten och den medföljande irritationen återverkar på patienten, som känner sig otrygg, och denna otrygghet kan bara den i och för sig fördröja tillfrisknandet. Statsrådet säger i svaret att 40 grundutbildningskurser utbyttes mot 23 kurser i vidareutbildning. Varför bara 23 kurser? Borde de inte varit flera för att kunna vara tillräcklig ersättning för de två terminer som bortföll för dem som togs in från vårdyrkeslinjen? Jag anar redan vad statsrådet kommer att svara på den frågan, nämligen att landstingen för närvarande i sin dimensionering inte har lyckats genomföra det antal kurser till vilka statsmakterna beviljat anslagsmedel. Enligt statistiska centralbyrån inlämnades inför höstterminen 1973 6 659 ansökningar till de 1248 vidareutbildningsplatserna. Ändå måste en kurs inställas på grund av brist på sökande. Enligt utbildningsdepartementet har sedan 1970 endast ca 80 procent av de platser till vilka departementet beviljat medel tagits i anspråk. Och departementet redovisar en eftersläpning av 1 221 platser. Då måste jag ännu en gång ställa den frågan till statsrådet:
Herr talman! Först ett konkret svar på frågan: Varför bara 23 kurser? Svaret är att det var vad skolöverstyrelsen hade begärt, och vi följde skolöverstyrelsen till punkt och pricka. Det som begärs i sådana här sammanhang brukar ju vara maximum. Sedan håller jag med fru Frenkel om att detta är en mycket viktig fråga, och vidareutbildningen av sjuksköterskor är en väsentlig del av utbildningen av vårdpersonal. Vår strävan är också att genom återkommande utbildning nå längre inom praktiskt taget all utbildningsverksamhet, och detta är ett konkret och mycket bra exempel på det. Jag beklagar att det inte har varit möjligt att fylla kurserna. Men samtidigt vill jag inte gå för hårt fram i det fallet, eftersom de åtgärder som skall vidtas bitvis ligger utanför vårt eget kompetensområde. Det är emellertid mitt intryck att huvudmännen, landstingen och Landstingsförbundet, nu arbetar mycket energiskt för att få en ökad rekrytering. Likaså tror jag att de fackliga organisationerna är medvetna om hur viktigt det är att med stor uppmärksamhet följa dessa frågor. Min förhoppning är också att de vidtagna åtgärderna skall leda till att vi får en bra ordning och god ruljangs på verksamheten.

Herr talman! Jag måste säga att det känns betryggande att utbildningsministern tydligen har känsla för vikten av att komma till rätta med detta stora problem. Utbildningsministern säger att huvudmännen gör en hel del. Ja, det kan hända, men de gör i alla fall inte tillräckligt och handlar inte tillräckligt fort. När jag svarat på frågor under rubriken Tala med din riksdagsman, har ibland unga sjuksköterskor berättat för mig om ganska skrämmande erfarenheter av sina huvudmäns reaktioner. Man har sagt mig att huvudmännen ibland varit mycket obenägna att släppa de grundutbildade sjuksköterskorna till kurserna. De kan säga nej. Jag förstår huvudmännen också; det uppstår ju en vakans, som kanske inte kan fyllas, och det är naturligtvis svårt. Jag har anknytning till sjuksköterskeutbildningen och många kontakter med dessa sjuksköterskor. Det finns de som har frågat om det inte är tid för en lagstiftning, så att huvudmännen blir tvungna att släppa dem till vidareutbildning. Jag är inte själv säker på att man skall gå den vägen utan vidta andra åtgärder. Jag har en känsla av att intresset att skaffa sig vidareutbildning är mycket stort. Det har vitsordats från många håll. Det jag upplever som fel är det nuvarande intagningssystemet. Det måste bli ett nytt förfaringssätt, så att samtliga ansökningar sänds till en central, varefter man överför ansökningarna till de regioner där utbildningen ges. Med hjälp av de moderna datasystemen kan det näppeligen vara någon svårighet att åstadkomma någonting sådant. Det skulle dessutom förhindra dubbelansökningar. Nu inkallas reserver i sista minuten innan utbildningen skall börja, och de studerande som har bildat familj och har barn kan kanske inte i all hast ordna barnpassning. De måste därför säga nej, och så har kursen inte fyllts. Jag vet exempel på detta. Alla de som söker kunde väl sättas upp på en kölista, oberoende av föregående meriter. Så länge kölistan upptar flera namn än antalet tillgängliga platser måste man — det är jag medveten om — tillämpa en meritvärdering. Men den skall i så fall vara enhetlig. Dessutom kanske man också måste ha en viss kvotering mellan de grundutbildade och de sjuksköterskor som utbildats enligt den äldre studiegången och de utländska sjuksköterskorna med svensk legitimation. Det var en grundutbildad som sade till mig en gång: Vi som har dåliga betyg i grundutbildningen behöver vidareutbildningen bäst. De andra klarar sig bättre än vi, men vi kommer sist med. — Jag vill med detta naturligtvis inte säga att vi skall ha en negativ meritvärdering, men detta är ett problem att tänka på. Ofta avvisas sjuksköterskor med utbildning enligt äldre studiegång samt utländska sjuksköterskor med svensk legitimation. Men även de kan av någon anledning behöva en vidareutbildning. De vill kanske byta sin specialitet. Statsmakterna måste snarast se till att alla som önskar vidareutbildning kan anvisas sådan. Först efter den är en sjuksköterska eller en sjukskötare fullt färdig med sin utbildning och mogen för det viktiga ansvar som hon eller han har. I statsverkspropositionen 1973 angavs en av orsakerna till bristen på vidareutbildade sjuksköterskor vara att läkarlärare och andra lärare hade saknats. Folkpartiet har flera gånger i riksdagen framfört krav på lärarprognoser. Det kravet ställer jag nu på nytt. Det behövs, anser jag, både rullande lärarprognoser och rullande prognoser rörande behovet av vidareutbildade sjuksköterskor. Med den positiva inställning som jag tyckte att utbildningsministerns senaste anförande andades, förutsätter jag att statsrådet vill medverka till att de här nämnda åtgärderna vidtas.
Herr talman! Vad vi kan göra från statens sida är framför allt att se till att det blir en kontinuerlig utbyggnad efter de riktlinjer som vi har följt hittills. Men fru Frenkel är väl medveten om att dimensioneringsdiskussionerna på skolområdet får föras med stor försiktighet. Vi skall inte ha ryckighet på detta område, utan det får ske en kontinuerlig tillväxt respektive avtrappning — där det är nödvändigt — för att man skall kunna följa utvecklingen. När det gäller lärarkapaciteten har vi också, efter de prognoser och förslag som har lagts fram från skolöverstyrelsen, successivt byggt ut vårdyrkeslärarutbildningen. Det är säkert viktigt för att också kunna möta behovet av vidareutbildning, och det är klart att vi skall fortsätta att noga följa dessa frågor. Vi har hittills följt skolöverstyrelsens riktlinjer mycket noga på den här punkten. Vi efterlyser nog alla tillförlitliga prognosinstrument när det gäller lärarutbildningen, men jag tror att det är viktigt att vara försiktig: att följa den trend som finns men inte åstadkomma något slags ryckighet i planeringen för att tillgodose tillfälliga behov. Det är naturligtvis viktigt att man utnyttjar de platser som finns för utbildning, och det är en öppen fråga hur det skall gå till. Jag tror att det initiativ som Landstingsförbundet har tagit till ett regionalt samarbete för att försöka åstadkomma att man gemensamt inom regionerna utnyttjar den kapacitet som finns så att inga platser blir stående tomma är av värde. Jag tror inte att vi skall lägga oss till med ett alltför våldsamt byråkratiskt system, i varje fall inte förrän det blir absolut nödvändigt. Ett utbyggt regionalt samarbete borde kunna bota de svårigheter som vi för närvarande har.
Herr talman! Låt mig bara tillägga några ord. Jag tycker inte att en gemensam s.k. ”bank” för hela landet behöver vara något byråkratiskt. Jag tror, att man aldrig kommer att kunna lösa problemen bara genom samarbete inom regionerna. Utbildningsministern säger att det inte får vara någon ryckighet i utbildningen. Det håller jag fullständigt med om.

Herr talman! Fru Dahl har i en interpellation ställt följande frågor: 1. När kommer Sverige att erkänna republiken Guinea-Bissau? 2. Är regeringen beredd att snarast inleda förhandlingar med Guinea Bissau om ett samarbetsavtal rörande ett omfattande svenskt bistånd till sam hällsutvecklingen i Guinea-Bissau? 3. När avser regeringen lägga fram förslag till lagstiftning, som möjliggör effektiva ingripanden, i enlighet med FN:s rekommendationer, mot svenska företags investeringar i Portugal och dess kolonier? De tre frågorna har ett inre sammanhang genom att sikta på åtgärder som förutsättes försvaga Portugals möjligheter att behålla kontrollen över sina kolonier i Afrika. Med hänsyn till att den portugisiska kolonialpolitiken är ett internationellt problem av central och växande betydelse, finner jag det motiverat att i samband med besvarande av frågorna redovisa regeringens allmänna syn på detta problem och de svenska insatser som hittills gjorts för att bidra till dess lösning. Sverige har sedan en rad år genom officiella deklarationer och ställningstaganden för olika FN-resolutioner uttryckt sitt fördömande av Portugals kolonialpolitik, som står i motsättning till grundläggande principer i Förenta nationernas stadga, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och församlingens kolonialdeklaration från år 1960. Portugals kolonier i Afrika utgör en sista rest av det koloniala system som upprätthölls i Asien och Afrika före det andra världskrigets slut och vars avveckling framstår som en historisk nödvändighet. Portugals kolonialpolitik är samtidigt ett led i det samarbete mellan minoritetsregimer i Södra Afrika, som framstår som ett allvarligt hot mot strävandena till jämlikhet mellan raser och folk. De brutala metoder, med vilka Portugal söker bevara sin maktställning i Afrika, har framkallat starka internationella protester. Mot bakgrund av de skakande vittnesmål om massakrer i Mogambique, som publicerades i somras, antog FN:s kolonialkommitté på svenskt initiativ ett enhälligt uttalande om att en internationell undersökningskommission borde utreda de portugisiska grymheterna. Vid höstens generalförsamling tog Sverige tillsammans med övriga nordiska länder på nytt upp frågan. Vi föreslog tillsättande av en undersökningskommission bestående av fem experter, vilka skulle försäkra sig om samarbete och bistånd från befrielserörelsen i Mogambique. Förslaget antogs den 9 november med 103 röster mot 3 och 16 nedlagda. Som ett uttryck för Sveriges solidaritet med befrielsesträvandena i kolonierna och i enlighet med rekommendationer från FN:s generalförsamling inledde Sverige år 1969 som första västeuropeiska stat ett humanitärt bistånd till befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna. Detta exempel har senare vunnit efterföljd från våra nordiska grannar och Holland. Det svenska biståndet till de afrikanska befrielserörelserna har under senare år ökat snabbt — från ca 1 miljon kronor budgetåret 1969/70 till ca 25 miljoner kronor under innevarande budgetår. Medlen används för att stödja den civila verksamhet som bedrivs av befrielserörelser som kämpar mot den portugisiska kolonialismen. Bidrag på 5 miljoner kronor lämnas till Frelimo i Mogambique, medan 3,5 miljoner kronor har beräknats för MPLA i Angola. Regeringen räknar med en fortsatt utvidgning av stödet till befrielserörelserna. Biståndet till befrielserörelsen PAIGC i Guinea-Bissau har varit särskilt betydande både absolut och i relation till områdets invånarantal, som beräknas till 600 000 å 800 000. Omfattningen av detta bistånd har vuxit från 1 miljon kronor år 1969 till 15 miljoner kronor innevarande år. Den snabba ökningen har skett i takt med utvidgningen av rörelsens egen civila verksamhet och därmed dess mottagningskapacitet för utländskt stöd. Sammanlagt har PAIGC erhållit bistånd till ett värde av 32 miljoner kronor. Efter att till en början mest ha varit inriktat på att underlätta försörjningssituationen har det svenska biståndet nu kommit att omfatta de flesta grenarna av rörelsens civila utvecklingsprogram. En betydande del av resurserna används för utbildning av sjukoch hälsovård. Därtill levereras varor för de folkaffärer, som upprättats på olika platser i befriade områden. Eftersom Guinea-Bissau är ett av de länder som drabbats av torkan i Västafrika, har det senaste årets bistånd även omfattat livsmedel, främst ris. Inriktningen är helt i linje med de önskemål som framförts från PAIGC. Åtskilliga iakttagare har omvittnat att biståndet utnyttjas effektivt. Detta har varit en förutsättning för den snabba ökningen. Planeringen av biståndet utgår från ett rambelopp för varje budgetår. Detta utnyttjas enligt PAIGC:s egna prioriteringar av behoven för olika delar av den civila verksamheten. Detta innebär att vi med PAIGC numera tillämpar i princip samma planeringsmetod som i samarbetet med de större mottagarländerna. En skillnad har varit att den konkreta biståndsplaneringen inte omfattat flera år, även om våra allmänna resonemang berört ett längre tidsperspektiv. Sveriges bistånd till Guinea-Bissau kanaliseras genom PAIGC. Såväl utrikesförvaltningen som SIDA har i detta syfte direkt kontakt med PAIGC. Mellan företrädare för den svenska regeringen och företrädare för PA IGC har det förekommit upprepade och fruktbara samtal. Upplysningar om läget i Guinea-Bissau kan regelmässigt inhämtas genom PAIGC:s representanter, bl.a. via vår ambassad i Liberia. Ett formellt erkännande av Guinea-Bissau som självständig stat utgör sålunda ingen förutsättning för en fortsatt utveckling av Sveriges insatser i Guinea-Bissau. Sedan PAIGC utropat republiken Guinea-Bissau, har ett stort antal regeringar, vilka i likhet med den svenska regeringen solidariserat sig med PAIGC:s strävanden, beslutat formellt erkänna Guinea-Bissau som en självständig stat, vilken delvis befinner sig under portugisisk ockupation. Som min företrädare Krister Wickman framhållit i svar på en enkel fråga kommer Sverige att erkänna den nya staten så snart vi förvissat oss om att förhållandena i Guinea-Bissau är sådana att vi med tillämpning av våra kända principer kan ta detta steg. Vi har enats med våra nordiska grannar om att hålla fortsatt kontakt i erkännandefrågan. Ett aktivt studium av problemets olika aspekter pågår inom respektive utrikesdepartement. Avsikten är att undvika onödiga dröjsmål med ett ställningstagande. Sveriges aktivitet i fråga om den portugisiska kolonialpolitiken sker med stöd av olika FN-beslut och väsentligen inom FN:s ram. Möjligheten av ekonomiska påtryckningar mot Portugal måste bedömas mot denna bakgrund. Frågan om sanktioner mot en medlemsstat regleras genom särskilda bestämmelser i FN:s stadga. Det tillkommer endast säkerhetsrådet och ej församlingen att fatta bindande beslut om sanktioner. För att sanktioner skall bli effektiva, måste de enligt svensk mening vara universella, vilket bl.a. förutsätter medverkan från säkerhetsrådets När interpellanten hänvisar till FN-rekommendationer om effektiva ingripanden mot investeringar i Portugal och dess kolonier, måste det konstateras att det inte föreligger några beslut av säkerhetsrådet om sådana åtgärder från medlemsstaternas sida. Generalförsamlingens majoritet har i allmänna ordalag uppmanat medlemsstaterna att undanhålla Portugal sådant stöd och samarbete som skulle kunna stärka det portugisiska greppet över kolonierna. När det gäller utländska investeringar i kolonierna har församlingsresolutionerna varit mera preciserade.

Regeringen överväger de praktiska möjligheterna att tillgodose de önskemål som kommer till uttryck i det citerade resolutionsuttalandet. Svenska investeringar i Portugals kolonier är inte önskvärda med hänsyn till vikten av att det portugisiska kolonialväldet avvecklas. Privata företag inom dessa koloniala territorier har ett egenintresse av stabilitet, dvs. i realiteten ett bevarande av de koloniala förhållandena. Utredning pågår nu om möjligheterna att förhindra svenska investeringar i Portugals kolonier. Detta arbete bedrives inom den av statsrådet Lidbom ledda arbetsgruppen angående multinationella företag. Utredningens resultat måste avvaktas. Regeringen finner det vidare av flera skäl inte önskvärt att svenska investeringar kommer till stånd i Portugal. Denna åsikt har kommit till uttryck i uttalanden från regeringens sida. Det kan inte betraktas som en uppgift för svenska myndigheter att aktivt främja sådana investeringar. I generalförsamlingens allmänna debatt har min företrädare uppmanat FNs säkerhetsråd att ta ställning till det öppna trots mot rådet som Portugal visat genom att ignorera rådets enhälliga uppmaning att uppta förhandlingar med alla berörda parter i de portugisiska kolonierna. Sverige kommer att även fortsättningsvis aktivt följa denna fråga inom FNs ram. Det kan inte uteslutas att situationen kommer att utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att inom säkerhetsrådet på allvar aktualisera frågan om sanktioner mot Portugal. FN-sanktioner har hittills endast tillämpats i ett fall, nämligen mot utbrytarregimen i Rhodesia. Portugals samarbete med denna regim liksom med apartheidregimen i Sydafrika är särskilt komprometterande. Sverige har konsekvent gett sitt stöd åt besluten om sanktioner mot Smithregimen i Rhodesia och i princip hävdat att sanktioner mot Sydafrika skulle vara berättigade med hänsyn till apartheidpolitikens internationella återverkningar. Portugals kolonialpolitik i kombination med landets samarbete med Sydafrika och Rhodesia kan skapa vad som i FN-stadgan karakteriseras som ”hot mot freden” och därmed ge utgångspunkter för beslut om sanktioner. Om säkerhetsrådet skulle ta ställning för sanktioner mot Portugal kommer Sverige givetvis att fullt ut tillämpa ett sådant beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det svar som han har lämnat på min interpellation om förhållandena i Guinea-Bissau. Det är, som det heter i interpellationssvaret, så att de tre frågor jag ställer har ett inre sammanhang genom att de siktar på åtgärder som kan bidra till att försvaga Portugals möjligheter att behålla sitt kolonialvälde. De tre frågor jag ställer avser också att peka på de tre viktigaste åtgärder som vi kan vidta när det gäller att verksamt försvaga Portugals möjligheter att bevara sitt kolonialvälde.

Utrikesministern har också valt att under understrykande av denna frågas betydelse vidga resonemanget och inte bara besvara mina tre frågor utan ge en allmän redovisning av regeringens syn i frågan Guinea-Bissau. Jag vill tacka utrikesministern för att han låtit svaret få denna allmänna och vidare syftning. Det visar ju vilken betydelse regeringen fäster vid den här frågan. Jag konstaterar med stor uppskattning att utrikesministerns svar har tagit formen av ett mycket kraftfullt fördömande av den portugisiska kolonialpolitiken och en helhjärtad uppslutning bakom befrielserörelsens kamp uttryckt i ordalag som markerar vår solidaritet med dess strävanden. En sådan deklaration är — det vill jag gärna säga — särskilt betydelsefull i dag den 10 december, dvs. den dag som man brukar kalla för De mänskliga rättigheternas dag. I dag markerar vi också 2S-årsminnet av antagandet i FNs generalförsamling av deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Situationen i Guinea-Bissau är ett av de många fruktansvärda exemplen på att de mänskliga rättigheterna förtrycks världen över i dag mer än någonsin och med effektivare och grymmare metoder än någonsin. Vi kommer för övrigt om en stund att diskutera ytterligare ett sådant fruktansvärt fall, nämligen situationen i Sydvietnam. När jag för tre år sedan återvände från ett besök i de befriade områdena i Guinea-Bissau tog jag mig före att tillsammans med en av mina reskamrater läsa FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna punkt för punkt och ord för ord.

Jag skall bara läsa ett par korta citat av vad människor sade till mig om det de hade upplevt och hur de upplevde sin situation nu, Så här sade en person: ”Vi som vet och har sett hur mycket våra gamla lidit under portugiserna kan inte betrakta portugiserna som våra vänner. Vi kan aldrig glömma den smärta och förödmjukelse de tillfogat våra förfäder. Våra förfäder fick inte leva ett människovärdigt liv.” En annan sade så här: ”Tidigare led vi mycket. Nu har vi tack vare partiets arbete fått en bykommitté och möjlighet att bestämma över oss själva. Det är vi som har ansvaret för att arbetet fortsätter. Vi har varit mycket exploaterade. Vi fick arbeta på vägarna med piskan vinande över ryggen. Men vi hade inga fordon att åka på vägarna med. Vi fick betala personskatt och skatt för varje tjänst och dessutom utföra alla samhällsfunktioner genom tvångsarbete. När vi inte kunde betala skatt, tog portugiserna oss till fånga och skilde familjerna åt — mannen i ett fängelse, hustrun i ett annat. Därför är vi beslutna att slåss för att avskaffa kolonialismen. Vi har rest oss och gripit till vapen för att visa kolonialisterna, att vi är mänskliga varelser.” Slutligen: ”Portugiserna isolerade oss för att de visste att om vi fick vänner överallt i världen, skulle vi få hjälp att utveckla vårt land. Ni har sett i dag att vi har skolor. Men förut, på portugisernas tid, visste vi inte vad det var att läsa och skriva. Om någon ville lära sig något, fick han emigrera — — —. Det kunde bara de göra som hörde till de rika familjer som samarbetade med portugiserna. Ni kan se på mig själv hur portugiserna bar sig åt. När jag inte kunde betala skatt förödmjukade de mig, en vuxen man, och misshandlade mig inför ögonen på min hustru och mina barn. Ibland tog de hustrun ifrån barnen och lät henne sitta i fängelse till dess mannen kunde betala.” Det är mot bakgrunden av sådana och mycket värre vittnesbörd och också mot bakgrunden av vad vi såg hända i Guinea-Bissau som läsningen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna blev en så upprörande upplevelse. Men det var också då en mycket uppmuntrande upplevelse att få vittnesbörden i Guinea-Bissau om att det finns samhällen och människor i världen som orkar upprätthålla dessa principer mitt i den verklighet som omger oss. Det är trots allt — och det är det fruktansvärda — någonting som håller på att bli mycket ovanligt i dagens värld, att man bygger ett samhälle som helt värnar om dessa principer. Jag finner mot denna bakgrund det självklart att Sverige har deltagit och fortsätter att delta i FNs arbete på att avveckla det portugisiska kolonialväldet. De resolutioner som vi deltagit i fördömer inte bara Portugals kolonialpolitik, såsom utrikesministern har redovisat, utan de har upprepade gånger olagligförklarat Portugals närvaro i Afrika och dess rätt att administrera och representera folken i sina kolonier. Avvecklingen av Portugals kolonier är därför inte bara en historisk nödvändighet, utan det är en följd av klara folkrättsliga ställningstaganden inom FN-organisationen. Jag vill bara erinra om ett par ställningstaganden på senare tid, hösten 1972 och hösten 1973. I resolutionen den 14 november 1972, som omnämns i utrikesministerns svar och citeras vid något tillfälle, bekräftas Guinea-Bissaus folks oförytterliga rätt till självstyrelse och självständighet. Man uttalar på förslag av den särskilda kommittén för avkolonisering att befrielserörelsen PAIGC är den enda lagliga representanten för folket i Guinea-Bissau. Den deklarationen har vi varit med om att anta i FN. Nu i höst har vi också röstat för en resolution som ger folket i Guinea-Bissau rätt att med alla till buds stående medel kämpa för sin självständighet. Detta bygger på en folkrättslig bedömning som säger att Guinea-Bissau icke kan betraktas som en del av Portugal. Den militära kamp som pågår är inte ett inbördeskrig som omvärlden saknar rätt att blanda sig i. Portugals aktioner i Guinea-Bissau är däremot en olaglig aggression och ockupation. De militära aktioner som befrielserörelsen tvingats genomföra eftersom Portugal vägrar förhandla är däremot inte olagliga. Det är inte en aggression, det är inte terroraktioner, och det är inte uppror mot en inhemsk regering, utan det är ett av FN och folkrätten skyddat försvar mot en främmande angripare och en ockupation. Det är alltså den folkrättsliga innebörden av besluten i FN. Det gör att när nu Guinea-Bissau har deklarerat sin yttre självständighet och utropat landet som republik, så står vi inför ett viktigt ställningstagande. Det är nödvändigt i den situationen att vi erkänner Guinea-Bissau, därför att de stater som inte gör det medverkar till att legalisera den portugisiska kolonialförvaltningen, i strid mot de beslut som FN har fattat. Det här är någonting som jag inte tror att det är möjligt för oss att komma ifrån. Det finns också en annan mycket betydelsefull aspekt, och det är att ett erkännande av republiken Guinea-Bissau är ett av de fredliga medel som står till buds för att få till stånd en avveckling av det portugisiska kolonialväldet. Ett erkännande är alltså en betydelsefull sak när det gäller att främja en fredlig lösning av den här frågan, någonting som befrielserörelsen ju hela tiden har eftersträvat. Att det är en möjlig väg att gå understryks av att för närvarande har över 70 stater erkänt Guinea-Bissau, liksom den afrikanska enhetsorganisationen och ett par av FN-organen har gjort, nämligen FAO och Internationella teleunionen. Det är alltså en möjlig och verksam metod att bidra till ett snabbt slut på krigshandlingarna, om vi erkänner den nya republiken. Jag vill påpeka att de erkännandefrågor som är aktuella icke är till alla delar identiska och att det här är ett ovanligt klart fall, där ett erkännande skulle vara möjligt också med hänsyn till tidigare praxis, eftersom vi har denna speciella folkrättsliga bakgrund i FN-organen och eftersom det så klart är fråga om en främmande ockupation. Jag vill påminna utrikesministern om att vi icke erkände Quislingregimen i Norge under kriget, just under åberopande av att det var fråga om en främmande ockupation. Vi vidhöll däremot erkännandet av den lagliga norska regeringen. Ett erkännande är dessutom så mycket mer naturligt som också med hänsyn till den inre situationen i Guniea-Bissau alla de kriterier som vi brukar uppställa är uppfyllda. Den nuvarande presidenten i Guinea-Bissau Luiz Cabral, bror till den mördade Amilcar Cabral, har uttryckt det så här: ”För oss som kämpar i ett nationellt befrielsekrig är proklamationen av Guinea-Bissau som en självständig stat en normalisering av en juridisk situation som inte stod i överensstämmelse med den verkliga situation som existerar inne i vårt land. — — — Och i dessa befriade områden finns det redan en struktur som motsvarar en suverän stat med alla dess maktorgan. Det vill säga att i vårt land är vi fria och suveräna.” Det är inget tvivel om att det förhåller sig på det sättet. Jag har själv sett det vid mitt besök där för tre år sedan. Och dessa fakta är väl belagda av många andra tillförlitliga besökare, inte minst av den FN-delegation som besökte Guinea-Bissau förra våren. I denna ingick bland andra en svensk diplomat som företrädde den svenska FN-representationen. I de befriade områdena av Guinea-Bissau finns en samhällsorganisation som jag har beskrivit i min interpellation och som i själva verket är betydligt mera effektiv och väl utbyggd än vad många andra formellt självständiga länder har och har haft, länder med vilka vi sedan länge har förbindelser. Som jag nämnde, har ett 70-tal stater — minst 73 stycken — erkänt Guinea-Bissau. Dessutom har republiken erkänts av den afrikanska enhetsorganisationen och av FAO och Internationella teleunionen. Det innebär bl.a. att Guinea-Bissau numera har rätt att sända permanenta observatörer till FN-högkvarteren i New York och Genéve.

Efter denna omröstning i det holländska parlamentet bekräftade den holländska utrikesministern att detta var regeringens politik. Jag vill mot denna bakgrund konstatera att urikesministerns svar i erkännandefrågan såsom jag läser det — jag hoppas att det är rätt — ger det utomordentligt glädjande beskedet att ett svenskt erkännande är att vänta inom en snar framtid. Jag skulle naturligtvis helst ha sett att vi sedan länge hade gjort detta erkännande eller att besked skulle ha kommit i dag. Jag är otålig att få höra ett sådant besked. Men jag betraktar det nu enbart som en tidsfråga. Jag delar självfallet utrikesministerns uppfattning att det är av stort värde, inte minst för Guinea Bissau, om det erkännandet kan komma samtidigt från ett antal stater i Västeuropa. Men jag utgår från att denna förhandling med andra stater inte skall få leda till någon onödig försening. Utrikesministern uttalar ju också att man strävar efter att få ett skyndsamt beslut. Skulle det bli svårigheter att samordna aktionen får Sverige inte dröja länge till med sitt erkännande. Jag är övertygad om att andra länder i så fall kommer att följa efter relativt snart. Jag har tolkat situationen i åtminstone ett land så att det snart skulle följa efter ett svenskt erkännande. Jag menar också att det holländska parlamentets ställningstagande ger goda förutsättningar för en samordnad aktion med åtminstone ett annat land. Jag skulle mot denna bakgrund vilja rikta några frågor till utrikesministern som jag hoppas det är möjligt att ge svar på. För det första: Går det att säga någonting mer om avsikten med de ytterligare utredningar om förutsättningarna som nu pågår och om tidsprogrammet för dem? För det andra: Går det att säga någonting om hur lång tid diskussionerna med de nordiska grannländernas regeringar kan tänkas ta? För det tredje: Har Sverige kontakt eller kommer Sverige att ta kontakt med den holländska regeringen för diskussioner i den här frågan? Den här debatten och flera andra som vi haft på senare tid pekar på att det finns en del problem när det gäller folkrättens tillämpning på det här området som behöver diskuteras. Till dem jag tagit upp här i dag, som rör formerna för ett erkännande i en historiskt delvis ny situation, vill jag också ta upp den mycket viktiga frågan om det folkrättsliga skyddet för både civilbefolkningen och de stridande styrkorna i befrielserörelserna. Jag vill fråga utrikesministern, om det pågår något utredningsarbete inom utrikesdepartementet som relativt snart kan väntas leda till resultat på detta område. När det gäller biståndsfrågorna betraktar jag det svar som lämnats som mycket positivt för den framtida utvecklingen av biståndet. Frågan om ett länderavtal är ju en formalitet som löser sig själv när vi får ett erkännande, men det är bra att man konstaterar att samarbetet redan nu bedrivs i samma former som med de största mottagarländerna. Den enda avvikelsen därifrån är att man inte arbetar med flerårsavtal och en konsekvent flerårsplanering. Det skulle vara mycket betydelsefullt för PAIGC och Guinea-Bissau om så skulle kunna ske. De har själva en mycket avancerad planering och ett mycket väl organiserat samhällsbygge, och de är i behov av att kunna få sådana besked från Sverige som underlättar deras egen flerårsplanering. Därför vill jag fråga varför man inte kan tänka sig att arbeta med en flerårsplanering när det gäller biståndet, om det inte är möjligt att gå vidare på den vägen.

Den hjälp som Rhodesia får av Portugal är av stor betydelse för landets möjligheter att fortsätta att trotsa FN och den internationella opinionen. När utrikesministern i sitt svar framhåller att det inte skulle ha förekom mit några preciserade rekommendationer i vad gäller investeringar i själva Portugal, vill jag invända mot hans tolkning av FN-besluten. Det citat han lämnat som exempel på sådana preciserade rekommendationer som avser endast kolonierna kommer bl.a. från FN:s generalförsamlings resolution av den 14 november 1972. Enligt alla dem jag talat med i tidigare sammanhang syftar detta icke enbart på investeringarna i kolonierna utan också på investeringar i själva Portugal. Det är självklart att det förhåller sig på det sättet. Portugal skulle inte kunna föra sitt kolonialkrig om det inte hade ett mycket kraftfullt ekonomiskt stöd från dels NATO och dels utländska investeringar. Det är själva förutsättningen för Portugals kolonialkrig i Afrika. Det från FN:s generalförsamling citerade uttalandet syftar alltså även på investeringarna i själva Portugal. I övrigt menar jag att utrikesministerns uttalanden i vad gäller regeringens syn på svenska företags investeringar i såväl Portugal som dess kolonier är mycket tydliga anvisningar om regeringens viljeinriktning. Och när utrikesministern gör detta uttalande är det någonting som jag tror har mycket starkt stöd i Sverige från allmänna opinionen och inte minst från den fackliga rörelsen.

Ett sådant förbud skulle inte innebära någon större förlust för de svenska företagen, eftersom Sydafrika är en marginell marknad.

Jag vill också på detta område rikta några frågor till utrikesministern. För det första: När kan man vänta sig resultat från sittande utredning och därpå grundade lagförslag och beslut? För det andra: Avser regeringen att pröva det förslag som Gunnar Nilsson och Lennart Bodström för fram om att riksbanken inte skulle bevilja tillstånd för valutautförsel till dessa länder för industriinvesteringar? Sedan vill jag också fråga: Vilka initiativ kan Sverige tänkas ta i FN för att få till stånd verksamma, samordnade internationella aktioner mot förtrycket i Portugals kolonier och Sydafrika tillsammans med dem som nu genomförs mot Rhodesia? Slutligen: Vad menar man ytterligare kan hända som skulle kunna markera att situationen i Portugals kolonier utgör ett hot mot världsfreden i den mån den inte redan nu gör det?

Herr talman! Fru Birgitta Dahl och jag är ju i stora drag överens. Vi är överens om att utdöma den sista rest av kolonialpolitiken i Afrika som utövas av Portugal.

Vi är överens, och vi solidariserar oss med bl.a. befrielserörelsen i Guinea Bissau.

Det är dessa analyser som vi håller på med. Vi överväger med ledning av dem om det finns folkrättsliga möjligheter att erkänna Guinea-Bissau. Vi försöker få fram om det hänt någonting under senare år som gör att det just i det särfall som Guinea-Bissau utgör föreligger förutsättningar för ett erkännande. Vi har därvidlag kontakter med de övriga nordiska länderna. Jag har talat med utrikesministrarna i Norge, Finland och Danmark om dessa frågor. I dessa länder bedömer man saken på samma sätt, och man gör där samma överväganden som vi. Vi har också haft kontakt med den holländska regeringen i denna fråga. När fru Birgitta Dahl här frågar om tidsschemat kan jag bara svara att det som är överenskommet med de nordiska utrikesministrarna gäller en sammankomst i början av nästa år, troligen inte i januari utan något senare. Detta är det första vi kommit överens om. Under tiden pågår våra studier.

Jag tror att det uttrycket sammanhänger med de kontakter som tagits och vilka kommer att fortsätta. Jag kan inte säga mer i fråga om tidsprogrammet. Fru Birgitta Dahl frågade vad vi kan göra ytterligare i folkrättsligt avseende för att skydda befrielserörelsers folk som kämpar i södra Afrika. Vad vi måste satsa på är att dessa frågor under nästa år behandlas vid en internationell konferens i Gen&ve. Det gäller de mänskliga rättigheterna vid väpnade konflikter. Sverige har deltagit mycket aktivt i förberedelsearbetet, och vi skall mycket aktivt delta i konferensen, där ett av syftena just är att förstärka det folkrättsliga skyddet för gerillaförband och medlemmar i befrielserörelser. Jag utgår ifrån att den bästa vägen att få de mänskliga rättigheterna överförda på det här området är genom internationella överenskommelser.

Jag vågar inte svara på frågan om när denna utredning är klar. Genom de samtal jag har haft med utredningsfolket kring statsrådet Lidbom har jag dock fått den uppfattningen att det skall komma en promemoria i denna fråga i början på nästa år.

Det är många års arbete, och många initiativ som har tagits, men fru Birgitta Dahl vet mycket väl att kretsen av stater som samlar sig kring dessa aktioner är liten. Det har alltså inte lett till de resultat vi har önskat. Jag kan bara försäkra att vi kommer att fortsätta dessa ansträngningar.

Herr talman! Fru Dahl sade beträffande svaret om bistånd till Guinea-Bissau att hon var i stort sett nöjd med det svar som lämnats. Hennes fråga gällde den konkreta biståndsplaneringen som i det här fallet inte omfattar mer än ett år. Hon sade att det skulle ha stor betydelse för PAIGC om man kunde få en flerårsplanering. Det direkta biståndsarbetet med PAIGC i Guinea-Bissau har pågått i omkring fem år. Som utrikesministern sade i sitt svar, har arbetet gradvis vuxit i takt med utbyggnaden av PAIGCs civila verksamhet. Biståndsprogrammet har nått en sådan omfattning att en mer långsiktig planering av behov och resurser blir viktiga och nödvändiga. Det är angeläget för oss att stödja den verksamheten efter bästa förmåga. Jag vill som svar på fru Dahls fråga säga, att när vi nästa år skall sätta oss ned och diskutera med PAIGCs representanter om planeringen av nytt svenskt bistånd till dess olika civila verksamheter, kommer vi att föreslå åtaganden på litet längre sikt än hittills. På så sätt utnyttjar vi full ut de fördelar som ligger i tekniken med s.k. samarbetsavtal, som vi har med andra större biståndsmottagare.
Herr talman! Jag vill först tacka fru Sigurdsen för det direkta beskedet. Jag tror att det kommer att leda till en ytterligare förbättring av det bistånd som Sverige ger till befrielserörelsen och som är så oerhört betydelsefullt för dess verksamhet. Det är av avgörande betydelse både för att bygga upp samhället och ge människorna bättre levnadsvillkor, men också för att befrielsekampen skall kunna fullföljas. Sedan vill jag till utrikesministern säga att jag mycket uppskattar den diskussion som han har fört när det gäller erkännandefrågan. Det har varit en konstruktiv diskussion, och vi har i debatten sluppit en del argument som nästan har börjat bli spöken från det förgångna. Jag vill ändå säga att vi inte kan slå oss till ro alltför mycket med den utredning som pågår, även om den i och för sig är värdefull. Den kanske kan ge oss ledning för hur vi skall handla i fortsättningen i liknande situationer och alltså innebära att man på ett konstruktivt sätt utvecklar folkrätten på det sätt som jag har krävt här i riksdagen vid flera tillfällen. Kan vi få ett sådant resultat, bör man naturligtvis låta utredningen kräva den tid som är nödvändig. Men det bör inte dröja alltför länge. Fortare än vad vi anar kan vi ställas inför direkta ställningstaganden i t.ex. FN. Jag för min del finner det ytterst besvärande att se representanter för befrielserörelserna och för självständiga afrikanska stater i ögonen och förklara för dem varför vi fortsätter att lägga ner vår röst i sådana här sammanhang. Jag tycker också det är bekymmersamt att man fortfarande säger att läget är oklart. Vad är det som vi kräver egentligen skall ytterligare bevisas när det gäller förmågan att kontrollera och administrera t.ex. de områden som befrielserörelsen och den nya staten behärskar i Guinea Bissau? Det framstår nästan som ett förmynderi som är oacceptabelt från vår sida. Var och en vet — de själva, vi och alla som besvärar sig att ta reda på det — att det är en mycket mer effektiv samhällsorganisation i de befriade områdena i Guinea-Bissau än vad man har i många stater som vi sedan länge har förbindelser med. Denna vår hållning kan framstå som förnedrande för människorna i Guinea-Bissau. Jag vill också påminna utrikesministern om en sak som jag tycker vore självklar att känna för för den som så länge har arbetat i den svenska arbetarrörelsen och för dess krav på att den svenska arbetarklassen skulle erkännas som en fullmyndig del av det svenska samhället med rätt att på lika basis vara med och fatta beslut i viktiga frågor. Vi har varit med om att kämpa för rösträtt, för föreningsrätt, för rätten att sluta avtal på lika basis med arbetsgivarna osv. Har man den erfarenheten, då borde det framstå som klart att ett svenskt erkännande icke kan avfärdas som en juridisk formalitet. Det är i själva verket en prövosten på var vi står. Jag inledde min interpellation med att citera Amilcar Cabral i ett uttalande som just syftar på denna kamp att få sitt människovärde erkänt, vilket också gäller erkännandet av den nya staten: ”Det är en kamp för rätten att få äta sitt bröd och bruka jorden — i frihet. Det är en kamp för skolor, för sjukhus, för att barnen inte skall behöva lida. Ett annat mål är att visa oss inför världen som ett värdigt folk med en egen personlighet.” Att vi erkänner den nya staten är beviset för att vi ser på dem på det sättet. De ord jag nu citerade överensstämmer för övrigt nästan helt med en känd del av Arbetets söner, som utrikesministern kan: ”människovärdet vi fordra tillbaka, kämpa för rättvisa frihet och bröd”. Jag har velat ta upp detta därför att det är viktigt att vi som sitter här, i FN, och i förhandlingar med andra regeringar, också förstår de motiv som driver människorna och på vilket sätt vi ibland måste bekänna färg.

Herr talman! Fru Dahl har i en interpellation ställt följande frågor: 1. Vill utrikesministern klargöra den svenska regeringens syn på den mycket allvarliga situationen i Vietnam? 3. Avser den svenska regeringen ta initiativ till att FN:s generalförsamling uttalar sig för ett strikt tillämpande av Parisavtalet, att de civila fångarna enligt avtalet omedelbart friges samt att världens regeringar uppmanas att lämna bistånd till de politiska fångarna och deras familjer? Vidare har fru Dahl i en annan interpellation frågat om regeringen är beredd att omedelbart inleda planeringen av ett omfattande svenskt återuppbyggnadsbistånd till Laos samt att snarast möjligt ta initiativ till diskussioner på regeringsnivå med den provisoriska nationella unionsregeringen i Laos om utformningen av ett sådant bistånd. Slutligen har fru Dahl till biståndsministern ställt en enkel fråga huruvida regeringen är beredd att, mot bakgrund av dels den nyligen inträffade översvämningskatastrofen, dels den massförstörelse som Thieuregimens militära aktioner mot civilbefolkningen och byarna i PRR:s områden åstadkommit, fatta beslut om ökade biståndsinsatser till PRR. Herr Takman har i en interpellation ställt följande frågor: 1. Vilka nya initiativ förbereder regeringen för att få till stånd en snar och strikt tillämpning av Parisavtalet om Vietnam och Vientianeavtalet om Laos? 2. Vilka planer finns att ytterligare öka biståndet till Demokratiska republiken Vietnam och Republiken Sydvietnam samt ge ett substantiellt bistånd till Laos” patriotiska front och FUNK-GRUNC i Cambodja? 3. Är regeringen beredd att utan ytterligare dröjsmål erkänna Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering och Cam bodjas kungliga nationella enhetsregering ? Jag kommer att besvara interpellationerna och den enkla frågan i ett sammanhang, sålunda även de frågor som närmast berör biståndsministern. Regeringens syn på läget i Indokina efter undertecknandet av Parisavtalet redovisades senast av min företrädare Krister Wickman i hans anförande i FN:s generalförsamlings allmänna debatt den 11 oktober 1973. Han uttalade därvid följande: ”Det krig, som så länge förhärjat Indokina, har djupt engagerat världsopinionen. Vi måste alla hysa tillfredsställelse över att parterna i januari i år nådde en överenskommelse i Paris, som medförde de amerikanska styrkornas tillbakadragande och skapade förhoppningar om fred i alla de indokinesiska staterna. Förenta staternas bombningar mot Cambodja har senare också upphört under trycket av en stark opinion inom och utom USA. Medan arbetet för återuppbyggnad efter krigets härjningar kunnat inledas i Nordvietnam och parterna i Laos nått en fredlig överenskommelse fortsätter striderna i Sydvietnam och Cambodja. En lösning av Sydvietnams politiska problem i enlighet med Parisavtalets bestämmelser är nödvändig. I första hand måste de många politiska fångarna friges och de hundratusentals flyktingarna ges rätt och möjlighet att återvända till sina hem. Cambodjas hårt drabbade folk måste få rätt att forma sin framtid utan yttre inblandning.” Så långt herr Wickman. Självfallet ansluter jag mig till denna allmänna bedömning av läget. Vi tvingas i dag konstatera att de förhoppningar om en fredlig lösning av konflikten i Sydvietnam, som Parisavtalet gav upphov till, alltjämt inte har infriats. Striderna har fortsatt och på sistone ökat i omfattning. Den internationella kontrollkommissionen har inte på ett tillfredsställande sätt kunnat fullgöra sina uppgifter. Stora mängder krigsmateriel tillförs alltjämt Sydvietnam. Dödläge råder i förhandlingarna mellan de båda sydvietnamesiska parterna om lösande av landets inre politiska problem. I uppenbar strid mot Parisavtalet undertrycks alltjämt de demokratiska frioch rättigheterna i Sydvietnam. Ett stort antal politiska fångar hålls fängslade under omänskliga förhållanden. Parisavtalet utgör en odelbar helhet, i vilken de militära och politiska elementen har samma betydelse. Varje försök att förhindra tillämpningen av någon av avtalets delar sätter hela den komplicerade avtalsuppgörelsen i fara. Avtalskränkningarna har i dag nått en sådan omfattning, att risk finns att en fredlig lösning av tvistefrågorna inte längre blir möjlig. Beträffande möjligheterna att få avtalet respekterat vill jag fram hålla följande. En av samtliga parter i Vietnamkonflikten accepterad internationell procedur för behandling av brott mot Parisavtalet återfinns i slutdeklrationen från den internationella Vietnamkonferensen i Paris 26 februari—2 mars 1973. I artikel 7 a i denna deklaration stadgas, att i händelse av en kränkning av Parisavtalet som kan hota freden i Vietnam skall signatärmakterna — dvs. Parisavtalets fyra partier, övriga fyra permanenta medlemmar av FNs säkerhetsråd samt de fyra medlemmarna av den internationella kontrollkommissionen — individuellt eller gemensamt konsultera varandra i syfte att fastställa åtgärder för att undanröja hotet. I artikel 7 b fastslås att den internationella Vietnamkonferensen skall sammankallas på gemensam framställan av USA och Demokratiska republiken Vietnam på avtalsparternas vägnar eller på framställan av sex eller flera signatärmakter. Konferensens slutdeklaration ålägger således de tolv signatärmakterna ett klart ansvar för freden i Vietnam. Jag vill på nytt understryka regeringens vädjan om fullständig tillämpning av Parisavtalets bestämmelser. De parter som här har det största inflytandet måste vidta åtgärder för att återställa respekten för avtalet. Det bör särskilt beaktas att någon medverkan från FN:s sida ej förutses i sammanhanget. Vid Pariskonferensen förordade vissa delegationer, framför allt den kanadensiska, en roll för FN:s generalsekreterare såsom mottagare av den internationella kontrollkommissionens rapporter. Dessa förslag vann dock ej gehör. Inte heller gavs generalsekreteraren rätt att vid behov sammankalla den internationella konferensen. Skälet härtill var att vissa av de deltagande staterna vid konferensen avvisade varje form av FN-medverkan i försöken att internationellt förankra Parisavtalet. Några tecken på att denna negativa attityd till FN:s medverkan sedermera skulle ha omprövats föreligger ej. Under dessa omständigheter finner regeringen att förutsättningar för ett svenskt initiativ i FNs generalförsamling angående Parisavtalets tillämpning tills vidare saknas. Bland de stater, som i likhet med Sverige hyser stark oro i fråga om Parisavtalets tillämpning, har inte kunnat observeras någon önskan om att detta ämne skulle inskrivas på dagordningen. Med beklagande måste också konstateras att Vietnamfrågan ägnades mindre intresse i årets generaldebatt än i tidigare debatter, trots att Parisavtalet ingalunda medfört ett slut på blodsutgjutelsen. Regeringens möjligheter att på andra vägar påverka tillämpningen av Parisavtalets bestämmelser är naturligt nog obetydliga. Sverige är inte avtalspart. Vad vi kan göra och också gör är att bidra till den internationella opinionsbildningen. Vad beträffar tillämpningen av Vientianeavtalet om Laos synes de närmast berörda parterna nu ha gjort så betydande framsteg mot en överenskommelse att påtryckningar från utomstående inte förefaller motiverade. I fråga om ett svenskt erkännande av Sydvietnams provisoriska revolutionära regering får jag hänvisa till utrikesutskottets betänkande nr 12, som riksdagen nyligen bifallit. Parisavtalet och utvecklingen därefter har inte ändrat förutsättningarna för ett erkännande av PRR. Visserligen är PRR avtalspart, men den uppfyller inte därmed de villkor som brukar ställas för svenskt erkännande av andra stater. Nu liksom tidigare ser vi med stark oro på Saigonregeringens försök att reducera det territorium som PRR kontrollerade vid tiden för Parisavtalets undertecknande. Det är alltjämt vår övertygelse att PRR representerar ambitionen att vinna nationellt oberoende från främmande stormaktsinflytande. Men vi kan inte bortse från det faktum att denna regering ännu inte har kontroll över huvuddelen av Sydvietnams befolkning. Våra faktiska förbindelser med PRR, vilka från svensk sida präglas av vänskap och uppskattning, utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Ett löpande utbyte av informationer och synpunkter pågår sedan flera år. Till det svenska biståndets ökning återkommer jag senare. Företrädare för svenska myndigheter kommer sannolikt att besöka de PRR-behärskade områdena av Sydvietnam i samband med kommande förhandlingar om svenska biståndsinsatser. När det gäller våra förbindelser med Cam bodja är situationen alltjämt oklar. Sverige upprätthåller inga diplomatiska förbindelser med den regering som alltjämt kontrollerar landets huvudstad Phnom Penh. Vår ambassadör i Peking har kontakt med landets statschef, prins Norodom Sihanouk. Medlemmar av den regering som Sihanouk utnämnt har haft upprepade sammanträffanden med företrädare för den svenska regeringen. I en kommuniké den 9 november har Sihanoukregeringen meddelat att den beslutat överflytta samtliga ministerier till Cambodjas territorium. Var den uppehåller sig är inte bekant, men den synes behärska den ojämförligt största delen av landets territorium, enligt vissa uppgifter ända till 90 procent. Striderna i landet fortsätter och den allmänna situationen är ännu inte tillräckligt stabil och entydig för att Sverige med tillämpning av nu gällande principer skall kunna upprätta diplomatiska förbindelser med den av Sihanouk godkända regeringen. Under alla förhållanden kan beslut härom väntas när denna regering övertagit kontrollen av Phnom Penh. Förutsättningarna för svenskt bistånd till Laos tycks har förbättrats sedan riksdagen senast diskuterade denna fråga. En koalitionsregering, med lika representation för den nuvarande Vientianeregeringen och Laos patriotiska front, skall sålunda bildas. Enligt det avtal som ingåtts mellan de två laotiska parterna skall allt framtida bistånd kanaliseras genom denna koalitionsregering. Regeringen står beredd att inleda ett biståndssamarbete med den laotiska koalitionsregeringen, när en sådan har konstituerats i överensstämmelse med det ingångna avtalet och praktiska förutsättningar i övrigt bedöms föreligga för ett bistånd som når fram till de folkgrupper som hårdast drabbats av kriget. Herr Takman har vidare frågat angående regeringens planer att öka biståndet till Demokratiska republiken Vietnam och till republiken Sydvietnam. Jag utgår härvid från att herr Takman med Republiken Sydvietnam avser PRR. Fru Dahl har också ställt frågan om ökade svenska biståndsinsatser till PRR till följd av bl.a. översvämningskatastrofen. När det gäller utvecklingssamarbetet med DRV kan jag konstatera att detta nu är av betydande omfattning. För innevarande budgetår har avtal slutits om biståndsinsatser till ett värde av 120 miljoner kronor. Till detta skall läggas det bidrag regeringen lämnat till Bach Maiinsamlingen om 10 miljoner kronor. På grund av landets stora återuppbyggnadsbehov anser regeringen det angeläget att ytterligare öka det framtida biståndet. Storleken av denna ökning kommer att redovisas i statsverkspropositionen. Beträffande det direkta biståndet till PRR kan jag nämna att regeringen för innevarande budgetår fastställt en ram på 20 miljoner kronor, vilket innebär i det närmaste en fördubbling i förhållande till föregående budgetår. Överläggningar torde äga rum med PRR inom de närmaste månaderna angående utformningen av det svenska biståndet. Om PRR så önskar kan naturligtvis detta bistånd utformas så att det i första hand tar sikte på de människor som drabbas av översvämningskatastrofen och de fortsatta krigsaktiviteterna. Med tanke på att det finns 20 miljoner kronor disponibla för nya insatser finner regeringen det nu för tidigt att pröva frågan om ökat bistånd till PRR. Herr Takman har slutligen också frågat vilka planer regeringen har att lämna bistånd till den cambodjanska befrielserörelsen FUNK. Vid diskussioner med företrädare för FUNK har framgått att de praktiska förutsättningarna för ett direkt humanitärt bistånd ännu ej föreligger. För att nå fram med bistånd har vi därför fått inskränka oss till att stödja de biståndsprogram som administreras av UNICEF, Internationella röda korset och Världskyrkorådet och som samtliga täcker hela Indokina. Regeringen står dock beredd att lämna direkt humanitärt bistånd till befolkningen i de områden i Cambodja som kontrolleras av FUNK när förutsättningar härför skapats.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på de frågor som jag har ställt i mina två interpellationer och i den enkla frågan. Situationen i Sydvietnam är ju utomordentligt allvarlig med hänsyn till möjligheterna till en fredlig lösning i enlighet med Parisavtalets bestämmelser. Den oro för framtiden som utrikesministern på den svenska regeringens vägnar här har givit uttryck för är verkligen starkt befogad, liksom uppmaningarna till de ansvariga på det här området att strikt tillämpa Parisavtalet. Jag noterar också med tillfredsställelse att utrikesministern slår fast att Saigon i sin strävan att utvidga sitt territorium bryter mot Parisavtalet liksom att det är PRR som alltjämt representerar strävandena till nationellt oberoende och demokrati.

Mot den bakgrunden hade jag väntat mig klarare ställningstaganden i skuldfrågan. Vad beror det på att situationen i Sydvietnam nu, tio månader efter Parisavtalet, är sådan den är? Vem bär skulden för det? Jag hade inte räknat med ett svar där man uttalade sig oklart eller undviker att uttala sig på den punkten; vi har ju så omfattande dokumentation. Vad beror det på att striderna fortsätter? Jo, det beror — som utrikesministern konstaterade — på att Thieuregimen vill utvidga sina territorier i strid med vad som står i Parisavtalet, det beror på att USA fortsätter att leverera krigsmateriel till Thieuregimen i strid med Parisavtalet och för närvarande har ett mycket stort antal militära rådgivare där, klädda i civil kostym. Till det medverkar också att USA ju inte fullföljer sina avtalsbestämmelser utan fortsätter att kränka samtliga indokinesiska länders territorier genom överflygningar med spaningsplan. Det har dokumenterats att dessa överflygningar i tiden har sammanfallit med särskilt häftiga bombanfall mot fredliga civila mål i de av PRR behärskade områdena i Sydvietnam. Man har i nordvietnamesiska farvatten med den amerikanska flottan genomfört styrkedemonstrationer, som Nordvietnam senast i går kraftigt fördömde, bl.a. därför att de också sammanföll med spaningsflygningar, koncentrerade över Hanoi och Haiphong. Den japanska Vietnamrörelsen har också rapporterat sådana saker som att man i november skulle ha gått ned och genomfört någon sorts ljudbang över Hanoi, uppenbarligen i syfte att ytterligare skrämma eller hota. Dessutom har officiella företrädare för den amerikanska regeringen vid flera tillfällen klart deklarerat att man är beredd att återuppta bombningarna även över Nordvietnam. Vilka andra brott begås i vad gäller de militära aktivieterna? Antalet aktioner i Nordvietnam till lands och från luften kan i dag räknas i tiooch hundratusental. Varför råder det dödläge i förhandlingarna om en politisk lösning — eller i de militärkommissioner som finns? Det beror ju på att Thieuregimen uppenbart trotsar Parisavtalet, vägrar att erkänna den s.k. tredje kraften, som är en omistlig beståndsdel i det unionsråd som skulle förbereda fria val och återupprättandet av de demokratiska rättigheterna. I stället har förtrycket mot demokratin skärpts, antalet politiska fångar och flyktingar ökat, censuren skärpts osv. Jag har utförligt redovisat detta i min interpellation.

När det gäller möjligheterna till aktioner är jag naturligtvis medveten om att detta är ett väldigt svårt område och att Sverige verkligen inte har någon makt jämförbar med stormakternas, som ju har ansvaret för den här situationen.

Jag är också medveten om att möjligheterna att få någon aktion när det gäller vare sig de avtalsslutande parterna eller deltagarna i Vietnamkonferensen beror på den goda viljan hos de olika parterna. Men vad skall då PRR och DRV göra när det icke finns någon god vilja på den andra sidan utan denna tvärtom demonstrerar ett öppet trots? Naturligtvis måste de pröva alla vägar, och de prövar numera — det vill jag säga till utrikesministern — även frågan om FN skall kunna göra något. De skrivelser som de tillställde Vietnamkonferensens deltagare har också tillställts FN:s generalsekreterare, och de har låtit oss förstå att de skulle välkomna ett FN-uttalande som krävde en strikt efterlevnad av Parisavtalet. Det kanske inte skulle vara omöjligt eller onödigt för den svenska regeringen att trots det bristande intresse som så många andra regeringar har visat — på den punkten är utrikesministerns bedömning av situationen alldeles riktig, och det är fruktansvärt att det förhåller sig på det viset — ändå försöka aktualisera frågan.

Utrikesministern har också gått in på erkännandefrågorna. De nämns ju inte i min interpellation, och jag skall därför inte själv — jag förutsätter att herr Takman kommer att ta upp frågorna — diskutera dessa ting så utförligt, särskilt som jag bara för några veckor sedan deltog i en mycket ingående debatt i erkännandefrågorna. Men jag skulle ändå vilja rikta några frågor till utrikesministern: 1. Anser den svenska regeringen att Saigonregimen i dag har en sådan kontroll över det sydvietnamesiska territoriet att den kan anses uppfylla kriterierna för ett erkännande? 2. Anser den svenska regeringen att PRR i de områden som PRR kontrollerar har en effektiv administration och kontroll? 3. Vilka åtgärder håller man nu på att vidta för att enligt tidigare beslut och uttalanden följa status och förenkla arbetsmetoderna för PRR ss representation i Sverige? Jag vidhåller självfallet kravet på ett svenskt erkännande av PRR, eftersom det för närvarande är en för PRR själv mycket viktig fråga när det gäller att fullfölja Parisavtalet. Jag måste säga att när det gäller gången av biståndsfrågorna tyder mycket på att det skulle kunna göras en hel del för att utveckla och förbättra arbetet på området. Det framkommer ju i svaret att vi ännu inte vet riktigt vad vi skall göra med de 20 miljoner kronor som har anslagits för bistånd till PRR i år. Jag är inte till freds med att man, trots de utomordentligt stora behoven och det förhållandevis låga belopp som det ändå gäller att finna en vettig användning för, inte har lyckats komma fram till hur man skall utnyttja pengarna. Det innebär självfallet att jag inte heller är nöjd med beskedet att man för närvarande inte vill ta ställning för en ökning av biståndet till PRR. Men jag utgår från att den svenska regeringen kommer att ställa sig positiv till en sådan ökning, för 20 miljoner kronor är som sagt inte särskilt mycket. Till slut vill jag tacka för det besked som lämnats när det gäller biståndet till Laos och till Demokratiska republiken Vietnam. När det i svaret står att regeringen är beredd att gå in med insatser tolkar jag detta så att förberedelser redan har vidtagits och att medel finns reserverade.

Herr talman! Utrikesministern har gett ett svar som jag tackar för därför att det delvis är mycket positivt och speglar de nära och konstruktiva förbindelser som finns mellan det officiella Sverige och de legitima företrädarna för folken i Indokina. Det bistånd på sammanlagt 130 miljoner kronor, som under detta budgetår har lämnats för återuppbyggnad av och utveckling i Demokratiska republiken Vietnam, är givetvis mycket betydelsefullt. Här påpekas också att regeringen anser det ”angeläget att ytterligare öka det framtida biståndet”. Fördubblingen av det direkta biståndet till Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering — PRR — från 10 miljoner föregående budgetår till 20 miljoner innevarande budgetår vittnar också, med de reservationer som fru Dahl här har gjort, om en tendens som jag och min riksdagsgrupp och säkerligen en överväldigande majoritet av det svenska folket uppskattar. Detsamma gäller om de hänvisningar om bistånd som görs, och som jag bedömer som positiva, till befrielserörelsen i Cambodja och den koalitionsregering som vi får hoppas snart kommer till stånd i Laos.

Situationen i Sydvietnam är mycket allvarlig, som fru Dahl nyss har redogjort för. Kriget kräver dagligen stora offer i Cambodja och även i Sydvietnam. Det har funnits och finns alltjämt stora förhoppningar om att vårt land skulle öka framför allt det politiska stödet för de krafter som kämpar för frigörelse och fred i Indokina. Jag kommer direkt från den internationella konferens om Cambodja, som hölls i Paris under lördagen och söndagen. Den konferensen hade i hög grad anknytning till Sverige och till de temata som jag och Birgitta Dahl behandlat i de aktuella interpellationerna. Där var 300 delegater från 53 länder och ett 20-tal internationella organisationer, och både från talarstolen och i många privata samtal berördes de goda förbindelser som sedan tre decennier har utvecklats mellan Sverige och befrielserörelserna i Indokina, först på folkrörelsenivå och sedan 1965 också på regeringsnivå. Naturligtvis var det, som Gunnar Myrdal 1964 betonade i boken Vår onda värld, existensen av och stödet från Sovjetunionen som möjliggjorde och påskyndade kolonialfolkens frigörelse. Men under det kalla kriget blev Sverige vid sidan av Finland det enda västeuropeiska land — och ett av de få länderna i världen utanför de socialistiska — där delegater från befrielserörelserna, från de socialistiska staterna och från den kapitalistiska världen kunde hålla konferenser utan visumsvårigheter och andra hinder.

Efter vad jag har hört kommer snart en historik, där Världsfredsrådets sammanträde i Stockholm 1950 — det som sände ut Stockholmsappellen mot atomvapen — har en given plats liksom flera av de senare konferenser som Världsfredsrådet höll här. Det var Världsfredsrådet och ett antal andra internationella fredsorganisationer som 1966 inledde det samarbete som resulterade i den första Stockholmskonferensen om Vietnam i juli 1967 och gjorde Svenska kommittén för Vietnam till ett permanent centrum för antikrigsrörelsen och den internationella solidaritetsrörelsen med Indokinas folk.

Ett av de initiativ som Stockholmskonferensen om Vietnam har tagit är bildandet av den internationella kommissionen för undersökning av USA:s förbrytelser i Indokina med Gunnar Myrdal som ordförande och Hans Göran Franck som generalsekreterare. Genom denna kommissions arbete har den kemiska krigföringen och USA:s användande också av andra vapen och metoder som strider mot folkrätten avslöjats och bekantgjorts för folken i hela världen och alldeles särskilt för svenska folket, eftersom kommissionen haft sitt högkvarter i Stockholm, och dess första session och flera mycket uppmärksammade ”hearings”, bl.a. om miljömordet i Indokina, har hållits här. I Cambodja pågår striderna alltjämt. Nixonadministrationen tvingades upphöra med bombningarna den 15 augusti 1973 men fortsätter att stödja fascistjuntan i Phnom Penh med stora mängder krigsmateriel och med ett stort antal militära s.k. rådgivare. Ultramoderna amerikanska bomboch jaktplan, förda av amerikanska, saigonesiska och thailändska piloter, gör ständiga räder mot befriade byar och städer. Thailändska och saigonesiska legosoldater har satts in för att tillsammans med kambodjanska marionettförband fördröja juntans oundvikliga nederlag. Minister Thiounn Prasith, som var ledare för den kambodjanska delegationen vid konferensen i Paris, berättade i sitt utförliga inledningsanförande i lördags, alltså den 8 december, att FUNK-GRUNC nu behärskar mer än 90 procent av Cambodjas territorium med en befolkning av 6 miljoner, dvs. mer än 80 procent av hela landets befolkning. Juntan i Phnom Penh har en alltmer underminerad kontroll över huvudstaden och ett antal andra städer, som alla är helt omringade av befrielserörelsen och ligger som öar i det i övrigt befriade landet. Juntan, sade minister Thiounn, är ”ingenting annat än en ”kommunal kommitté” i Phnom Penh, som endast representerar förrädarna”. Juntan har inga andra finanser och inga andra resurser än de som USA ställer till förfogande. Phnom Penh lider brist på bränsle, elektricitet och vatten. Ris och andra livsmedel har ständigt och våldsamt stigit i pris, och en stor del av den fattiga befolkningen svälter. I kontrast till situationen i de städer som juntan ännu behärskar och trots de oerhört intensiva bombningarna under sex och en halv månader fram till den 15 augusti i år är utvecklingen mycket snabb i de befriade områdena. På samma sätt som i Vietnam och Laos organiseras undervisning, hälsooch sjukvård, jordbruksproduktion och industrier. Redan från de första dagarna efter statskuppen och USA:s mil invasion 1970 inriktade sig befrielserörelsen på att skapa bredast möjliga enighet bland folket och isolera juntan.

Närmare 60 stater har erkänt GRUNC, den kungliga nationella enhetsregeringen, och brutit alla förbindelser med Lon Nol-juntan. Vid de alliansfria staternas fjärde konferens i Alger den 5—9 september 1973 hälsades GRUNC och statschefen prins Sihanouk som de legitima företrädarna för Cambodja, och konferensen gjorde ett starkt uttalande mot USA:s och dess lakejers roll. Det var en besvikelse för den kambodjanska befrielserörelsen att Sverige lade ned sin röst i FN:s generalförsamling i fråga om GRUNC:s erkännande som företrädare för Cambodja. Det är på tiden att den svenska regeringen omprövar sin hållning och nu ger GRUNC, Cambodjas kungliga nationella enhetsregering, erkännandet som landets legitima regering. Det har också varit en besvikelse — inte bara i Sydvietnam utan i progressiva och fredsvänliga kretsar i hela världen, inte minst i vårt land — att Sverige ännu inte erkänt Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Jag skall inte gå närmare in på detta, eftersom det nyligen fördes en utförlig riksdagsdebatt om denna fråga. Jag ansluter mig helt till vad Birgitta Dahl och C.-H. Hermansson sade i den debatten. Ett svenskt erkännande av PRR skulle vara ett mycket viktigt bidrag till det vietnamesiska folkets kamp för självbestämmanderätt och för freden. De argument som framförts av utrikesutskottet och regeringen mot ett erkännande nu är inte på något sätt hållbara.
Herr talman! En detalj i herr Takmans anförande föranledde mig att begära ordet. Jag avser den historieskrivning han gjorde av vietnamrörelsens utveckling och det han kom in på beträffande Världsfredsrådet. Jag finner det angeläget att här markera att såväl Svenska kommittén för Vietnam, Stockholmskonferensen om Vietnam som den internationella undersökningskommissionen är fullt självständiga och arbetar på helt självständig basis i förhållande till alla andra organisationer, bland dem Världsfredsrådet. I övrigt är det riktigt att Stockholmskonferensen, internationella undersökningskommissionen och Vietnamkommittén har spelat en avgörande roll för den internationella opinionsbildningen, och den svenska vietnamrörelsen finansierar och administrerar även den internationella verksamheten på — jag vill understryka det — fullständigt självständig basis.
Herr talman! Jag trodde inte att mitt anförande skulle ge anledning till något missförstånd. Jag har inte hävdat att det skulle vara på något annat sätt än fru Dahl säger. Både kommissionen och Stockholmskonferensen är fullständigt självständiga organ. Vad jag nämnde var bildandet av dem. Det ursprungliga initiativet kom från Bertil Svahnström, som fick sin organisation — Svenska fredsoch skiljedomsföreningen — med sig. Sedan kom de andra organisationerna in med sina representanter, men organisationerna — alltså även Världsfredsrådet — representeras alla med lika tyngd. Ett stort antal nationella organisationer i ett hundratal länder är också representerade, därav många i exekutivkommittén. Jag vill inte ta upp någon polemik med Birgitta Dahl, och jag tror inte heller att det var hennes avsikt att få till stånd någon sådan. De förhållanden hon nämnde är fullständigt självklara för mig, och jag trodde att det hade framgått klart av mitt anförande.
Herr talman! Jag delar självfallet fru Birgitta Dahls mening om den ytterst allvarliga situation som råder i Sydvietnam med hänsyn till att Parisavtalets bestämmelser inte på något sätt kommer i tillämpning. Situationen är allvarlig, och jag trodde att jag hade alldeles klart uttryckt detta i det interpellationssvar som är lämnat. Jag skulle kunna läsa upp delar av det igen, men jag tycker att det även i skuldfrågan framgår alldeles klart vad den svenska regeringen har för uppfattning, om man läser vad som står på s. 3 och vad förre utrikesministern Wickman har sagt i FN. Fru Dahl frågar hur man skall hjälpa Nordvietnam och PRR. Vad skall man ge dem för råd? Vad kan man göra? Vi har hela hösten undersökt möjligheterna att ta upp dessa frågor i FN. Det har visat sig att vi där har varit nästan ensamma. I FN har alla stater — även de berörda hittills — klart sagt att FN skall stå utanför. Man håller fast vid samma inställning som i våras i samband med tillkomsten av Parisavtalet. Vi känner inte till att man ändrat mening vare sig på PRR:s eller på Nordvietnams sida under den senaste tiden; vi har i varje fall inte sett något skriftligt om detta trots att vi genom vår ambassadör i Hanoi haft kontakt just i denna fråga. Fru Birgitta Dahl frågar, om vi anser att å ena sidan Saigonregeringen och å andra sidan PRR behärskar de områden som de har ledningen över. På det kan jag bara svara att kontrollen över de båda territorierna i Sydvietnam inte är klar. Detta är ett av skälen till att vi intar den ställning som vi gör i erkännandefrågan.

Det allvarliga i detta, som vi här talar om, är att det kan utvidgas till omfattande krigshandlingar.

Där har vi löpande kontakter, både här i Stockholm och direkt i Vietnam, och som jag sade i interpellationssvaret räknar vi med att representanter för svenska myndigheter eventuellt kommer att ta kontakter direkt på platsen med PRR och på PRR-kontrollerat territorium. Även med representanten här i Stockholm är som sagt förbindelserna mycket goda. Det är alltså en stor skillnad mellan våra förbindelser med de båda sidorna, vilket ju visar var den svenska regeringen står. Herr Takman redogjorde för läget i Cambodja. Jag delar i stort sett hans uppfattning beträffande alla de faktiska uppgifter som lämnades. På en punkt tror jag emellertid att herr Takman har missuppfattat situationen. Att vi lade ned vår röst i den kanske viktiga procedurfrågan i FN har inte utlöst någon besvikelse hos Sihanoukregeringen. Jag fick i går ett telegram från utrikesministern i den regeringen, vari han tackade Sverige för att vi lade ned vår röst. Det var ett drag i det spel som pågår i FN, där en nedlagd röst betraktades som ett stöd just för Sihanoukregimen.
Herr talman! När det gäller biståndet till PRR säger fru Dahl att hon inte är till freds med att man inte lyckats bestämma vad man skall göra med de 20 miljonerna. Regeringen har haft och har fortlöpande en dialog med PRR om användningen av de svenska biståndsmedlen. Dessa kontakter sker huvudsakligen med PRRs representation i Hanoi. På PRR5s begäran har man bl.a. utfört en undersökning av leveranskapacitet m.m. som avser olika varugrupper. Det är alltså, som sagts i svaret, regeringens förhoppning att man inom en snar framtid skall kunna uppta förhandlingar med PRR. Vi anser det viktigt att vi först finner användning för de 20 miljoner kronor som vi redan har anslagit innan vi tar ställning till ökat bistånd.
Herr talman! Till herr Takmans andra inlägg vill jag foga det konstaterandet att Svenska kommittén för Vietnam har bildats helt på nationell basis och på initiativ av ett antal svenska folkrörelser med fackföreningsrörelsen och olika socialdemokratiska organisationer och fredsorganisationer i första rummet. Jag vill tacka utrikesministern för att han tog upp skuldfrågan. Läser man s. 3 i svaret hittar man inte där några ställningstaganden till vad det egentligen beror på att krigshandlingarna ökar. Litet längre fram i svaret talas det däremot om Saigonregimens försök att utvidga sitt territorium. Jag tror det är välgörande i just den situation som utrikesministern har beskrivit, då så få andra regeringar intresserar sig för den här frågan, att någon talar klarspråk. Jag tyckte inte att interpellationssvaret gjorde det i tillräckligt hög grad, och det kände jag mig besviken över. Jag kan emellertid nu konstatera att vår bedömning är densamma beträffande allvaret i situationen och skulden till att det förhåller sig på detta sätt. När det gäller frågan om huruvida PRR eller Saigonsidan behärskar sina territorier vill jag påpeka att mina frågor inte var exakt likadant formulerade. Det beror på att vi faktiskt har erkänt Saigonregimen. Därför har vi anledning att ställa den kompletterande frågan, om Saigonsidan behärskar sina områden så väl och om den behärskar så stor del av Sydvietnam att det är befogat att erkänna den regimen. Dessa frågor saknar inte folkrättslig betydelse i den mycket känsliga förhandlingssituation som nu råder.

Det finns nämligen en uppenbar risk för en upprepning.

Herr talman! Tyvärr kommer pressreleaserna från FN hit rätt försenade, och jag har inte fått den som handlar om denna omröstning. Jag är medveten om att man kan tolka omröstningen på två sätt med tanke på att Sverige väl var det enda nordiska land som lade ner sin röst. Sverige röstade i varje fall den 17 oktober för att denna punkt skulle tas upp på dagordningen. Jag vet att detta ställningstagande hälsades med stor tillfredsställelse av representanter för befrielserörelsen i Cambodja. Som jag sade tidigare, kommer jag direkt från en internationell konferens med utomordentligt stark representation för alla de fyra områdena i Indokina, och jag kan intyga att det inte finns någon tvekan om vad man anser om Sveriges hållning. Man har uppfattat att den svenska regeringen i både ord och handling visat var dess sympatier ligger. Det var inte detta det gällde utan, som också fru Dahl var inne på, de folkrättsliga frågorna och tolkningen av kontrollen. Man kan fråga sig hur Saigonregimen upprätthåller kontrollen över sina områden. Om Saigonregimen vore ensam och inte hade något stöd utifrån skulle den självfallet inte ha någon kontroll över något område under många dagar, under det att ingen bestrider att PRR-sidan har kontroll över sitt område med sina egna krafter, och med hjälp av den politik som de har fört. Under alla år som befrielsekampen pågått har de radikalt kunnat förändra samhällsstrukturen och ordna med undervisning, sjukoch hälsovård osv.

Principen om respekt för folkens nationella rättigheter har sedan länge intagit en viktig plats i folkrättens historia och han menar att Genåveavtalen 1954 och Parisavtalet 1973 givit denna princip ett innehåll som är rikare, mera exakt och mera användbart för att försvara folkens verkliga nationella oberoende mot imperialismen. Självbestämmanderättens innehåll för befolkningen i Sydvietnam är den politiska lösning, säger han, som Parisavtalet angett i detalj. Avtalet erkänner existensen av två sydvietnamesiska regeringar, två väpnade styrkor, två territorier och en tredje politisk kraft. Avtalet föreskriver också hur det nationella rådet skall bildas och hur avtalet skall genomföras. Detta har inte skett. Nationalrådet, som skulle bildas omedelbart efter eld upphör, har fortfarande inte kommit till stånd, och det finns ingenting som tyder på att den oerhört allvarliga situation som nu råder skulle förändras genom att man i Saigon och — självfallet — i Washington ändrar uppfattning. Vilken roll neokolonialismen spelar anser jag borde klargöras betydligt bättre. Saigonjuntan är inte en självständig kraft som upprätthåller kontrollen över sitt område. Jag lyssnade nyss, före denna debatt, till utrikesministerns svar på interpellationen om erkännande av Guinea Bissau. Där är det kolonialismen, den ohöljda direkta maktutövningen av en främmande stat, som stått för exploateringen och terrorn. Det gör ställningstagandet formellt enklare för den svenska regeringen, eftersom FN sedan länge fördömt kolonialismen med en rad starka motiveringar bl.a. att den står i klar motsättning till FN-stadgans grundläggande principer. Men i Sydvietnam och Cambodja genomför USA en neokolonialistisk politik, en politik med infödda marionetter som de formellt ansvariga för administrationen och de militära operationerna. USA:s neokolonialistiska verksamhet i Sydvietnam och Cambodja — jag är övertygad om att utrikesministern delar min mening om detta — är inte mindre grym och skändlig än Portugals kolonialistiska politik i Afrika. Den formella skillnaden mellan kolonialismen och neokolonialismen får inte söva ner våra samveten och vår handlingskraft. Det är mot denna bakgrund som ett svenskt erkännande av PRR och GRUNGC skulle vara en så befriande händelse. Den skulle visa att den svenska regeringen klassificerar neokolonialismen på ett korrekt sätt, dvs. som en ny variant av den gamla kolonialpolitiken. För de folk som kämpar för sin självbestämmanderätt, sina mänskliga rättigheter och ett människovärdigt liv i Sydvietnam och Cambodja skulle ett erkännande av PRR och GRUNC vara ett stöd och en uppmuntran som man inte skulle glömma.

Herr talman! Herr Lindkvist har frågat mig vilka slutsatser jag drar av Cementas förvärv av Gullhögen i fråga om den framtida prissättningen på företagets produkter och om den omständigheten att de anställdas representanter hölls utanför beslutsprocessen kan föranleda någon ändring i lagstiftningen om styrelserepresentation samt om regeringen tänker föreslå åtgärder som syftar till ett ökat samhälleligt engagemang inom byggnadsämnesindustrin. Herr Werner i Tyresö har frågat mig om jag anser att Cementas förvärv av Gullhögen aktualiserar ett förstatligande av cementvaruindustrin eller om det nu är aktuellt med ett ökat statligt inflytande över byggmaterielproduktionen samt vilka åtgärder som kommer att vidtas för att trygga sysselsättningen för de anställda vid Hällekisfabriken. Då interpellationerna berör samma ämnesområde besvarar jag dem i ett sammanhang. Staten har i dag betydande engagemang i byggnadsämnesindustrin genom Statsföretagskoncernen, bl.a. i Centogruppen och genom 50 leligt engagemang inom byggnadsämnesindustrin procent av aktierna i Rockwool. Därutöver äger staten direkt 10,9 procent av aktierna i AB Gullhögens bruk. I propositionen 1973:170 har föreslagits inköp av ytterligare 3,7 procent Gullhögenaktier. I dagarna har avtal träffats med Industri AB Euroc om köp av aktier i Eurocs dotterbolag Cementa AB mot betalning med statens aktier i Gullhögen. Avtalet kommer att underställas riksdagen. Utvecklingen inom cementindustrin kännetecknas av att avsättningen inom landet beräknas stagnera, i varje fall under de närmaste åren, vilket måste kompenseras med ökade exportansträngningar. Vissa långsiktiga kostnadsökningar tillstöter, särskilt för bränsle. Cementindustrin är nämligen en av landets största förbrukare av energi i form av eldningsolja. Samtidigt öppnar tekniska framsteg nya möjligheter att bromsa kostnadsstegringar i produktion och distribution. Cementindustrin har huvudsakligen använt den s.k. våtprocessen i produktionen. Nya ugnar byggs emellertid för den s.k. torrprocessen som är mindre energikrävande. Torrprocessen kräver endast 60—70 procent av den energi som åtgår för våtmetoden. Om hela den svenska kapaciteten i dag varit byggd för torrprocess skulle förbrukningen av eldningsolja ha varit ca 150 000 ton mindre per år. All utbyggnad och modernisering i framtiden måste därför baseras på torrmetoden, varigenom man bl.a. kan åstadkomma en nödvändig besparing av energi. De tekniska framstegen innebär att den optimala storleken på nya ugnar bör komma upp i en kapacitet på minst 1 miljon ton per år. Kapaciteten i en enda ugn blir således större än Gullhögens hela nuvarande avsättning och motsvarar en tredjedel av Cementas avsättning. Stordriftsfördelarna är uppenbara men investeringskostnaderna blir mycket stora. Uppförandet av en sådan ugn drar en investeringskostnad på i runt tal 250 kronor per årston cement. Utvecklingen pekar sålunda på en koncentration av produktionen till färre och större anläggningar. Detta bedömes som nödvändigt på sikt om den svenska cementindustrin skall kunna behålla sin konkurrenskraft. Att importen av cement till Sverige har varit ganska obetydlig får till icke ringa del tillskrivas det faktum att den svenska cementindustrin hittills har fått betraktas som en rationell industri. Härigenom har kostnaderna kunnat hållas på en sådan nivå att konkurrenskraftiga priser tillsammans med god kvalitet har kunnat utestänga importkonkurrensen. De nämnda strukturförändringarna inom cementindustrin kommer emellertid att tvingas fram av den snabba tekniska utvecklingen inom både den svenska och utländska processindustrin. Som exempel kan nämnas att en cementfabrik nära Hamburg har en ny ugn med en kapacitet på 1 miljon ton per år. I Norge planeras en helt ny anläggning med två ugnar på vardera 2 miljoner ton. Denna utveckling kommer att medföra en reell framtida importkonkurrens om inte den svenska cementindustrin följer med i utvecklingen och rationaliserar på motsvarande sätt. Det torde vara nödvändigt att så sker om vi vill på längre sikt behålla en cementindustri inom landet och därigenom också skydda sysselsättningen inom branschen. Det är tveksamt om två separata företag skulle orka med att göra de stora investeringar i anläggningar som nu krävs. Utan samordning mellan Nr 150 Cementa och Gullhögen kan man alltså befara dubbelinvesteringar med Måndagen den stor överkapacitet som följd eller investeringar i för små och olönsamma 10 december 1973 anläggningar, vilket inte skulle vara sam hällsekonomiskt försvarbart. Ur såväl sam hällsekonomisk som företagsekonomisk synvinkel kan det alltså vara motiverat med en samordning mellan de båda företagen. Samtidigt måste man naturligtvis från samhällets sida vara ytterst vaksam mot de nackdelar som monopolbildning kan komma att medföra. Det är mot denna bakgrund man får se de förhandlingar som förevarit mellan staten och Euroc. Under år 1972 diskuterades ett ökat statligt engagemang i Gullhögen med huvudaktieägaren i detta företag. Men mot bakgrund av den förväntade utvecklingen inom cementindustrin var jag tveksam om staten borde engagera sig ytterligare i Gullhögen, som bara har ca 20 procent av marknaden. Staten har redan insyn i detta företag genom sitt aktieinnehav. I detta läge uppkom diskussioner om det var förenligt med statens intresse att vara meddelägare i ett sammanslaget Gullhögen/Cementa. Då det finns både positiva och negativa konsekvenser av en sådan sammanslagning ansåg jag att statens möjlighet att medverka helt berodde på om samhället kunde få en tillräcklig grad av insyn och inflytande i det integrerade företaget. Vid sidan av de rent industripolitiska aspekterna anser jag statens uppgifter i första hand vara att bevaka de anställdas och konsumenternas intressen. Förhandlingar har pågått sedan slutet av förra året mellan staten och Euroc. Man nådde redan i våras en principöverenskommelse på flera punkter som bl.a. innebar att staten skulle garanteras full insyn i det integrerade företaget. Men fortfarande var viktiga frågor olösta. I somras genomfördes den affär mellan Gullhögens huvudaktieägare och Cementa som innebar att Cementa köpte 84 procent av aktierna i Gullhögen. Av olika skäl ansåg man sig inte kunna avvakta att förhandlingarna med staten skulle slutföras. För ungefär en månad sedan återupptogs förhandlingarna mellan Euroc och staten efter ett uppehåll på ca fyra månader. Den överenskommelse som nu träffats innebär att staten konverterar sina aktier i Gullhögen till aktier i Cementa. Gullhögen blir helägt dotterbolag till Cementa, i vilket staten kommer att inneha 5 procent av aktiekapitalet. Staten kommer att tillsätta två styrelseposter och en revisor jämte suppleanter i både Cementa och Gullhögen. Dessutom har staten utlovats en styrelseplats i koncernens moderbolag Euroc. Härigenom får staten alltså inte bara insyn och inflytande i landets hela cementindustri utan dessutom i en betydande del av byggnadsämnesindustrin. Jag anser att staten i förhållande till sin ringa andel av Cementas aktiekapital får ett inflytande i cementrörelsen som kan betraktas som avsevärt. Något förstatligande eller ökat statligt inflytande utöver avtalet anser jag därför inte aktuellt. Cementa förbinder sig enligt överenskommelsen att tillämpa en prissättning som innebär att företagets ställning inte kommer att missbrukas. Cementa skall till statens priskontrollnämnd meddela och leligt engagemang inom byggnadsämnesindustrin utförligt motivera planer på prishöjningar senast 30 dagar före ikraftträdandet. Härigenom har SPK möjlighet att uppta förhandlingar om planerade prisändringar. I sista hand har då regeringen enligt gällande lag möjlighet att utfärda prisstopp. Vidare förbinder sig Cementa att inte diskriminera några kunder eller kategorier av kunder i Sverige. Cementas försäljningsvillkor skall vara öppna och tillgängliga för samtliga kunder. Cementa skall utarbeta ett sådant system för försäljningsstatistik att eventuella avvikelser från prislistor kan konstateras. De prisoch konkurrensövervakande myndigheterna kommer härigenom att få möjlighet att utöva en effektiv kontroll så att diskriminering inte förekommer. Den omstrukturering som är ett av syftena med avtalet skall enligt överenskommelsen ske under vederbörligt hänsynstagande till de anställda och samhället. Omstruktureringen skall genomföras enligt en kontinuerligt reviderad plan som fastställes först efter samråd med företrädare för de anställdas organisationer. Dessa skall också äga rätt att delta i det utredningsarbete som föregår besluten. Cementa har dessutom förbundit sig att vid eventuella nedläggningar aktivt verka för att bereda friställd personal sysselsättning inom företaget eller Eurockoncernen i övrigt samt att genom lämpliga åtgärder aktivt verka för att ny sysselsättning skapas på berörd ort för den händelse alternativa anställningsmöjligheter skulle saknas. Beträffande de anställdas situation i Hällekis har jag erfarit att inga friställningar blir aktuella i Hällekis enligt den utredning som nyligen lagts fram om samkörning mellan Gullhögen och Hällekis. I utredningen har deltagit representanter för de anställda i Hällekis och Skövde. Utredningen föreslår att två 40 år gamla cementugnar i Hällekis tas ur drift. Detta medför en personalminskning på 40 kollektivanställda och 8 tjänstemän, vilken beräknas ske genom s.k. naturlig avgång och omplacering under en övergångsperiod av två år. Redan i dag finns 20 vakanser i Hällekis. Dessutom uppnår 26 kollektivanställda och S tjänstemän där pensionsåldern under åren 1974 och 1975. Cementindustrins utveckling på längre sikt behandlas i en särskild utredning som väntas bli klar sommaren 1974. Om det blir aktuellt med några inskränkningar i Hällekis på längre sikt utgår jag från att Cementa i första hand aktivt bidrar med etablerandet av annan sysselsättning på orten. Jag vill slutligen framhålla att det är viktigt att företagsledningarna iakttar största möjliga öppenhet gentemot de anställda i frågor som rör företagens förhållanden. Lagen om styrelserepresentationen trädde i kraft den 1 april i år och gäller under en försöksperiod om tre år. Lagen ger arbetstagareledamöterna i princip samma ställning och ansvar som övriga styrelseledamöter. Avtalet om Cementas förvärv av aktiemajoriteten i Gullhögen har träffats mellan Cementa och majoritetsaktieägarna i Gullhögen. Gullhögens styrelse har sålunda inte haft att fatta beslut i frågan. Enligt vad jag inhämtat var de anställda vid tidpunkten för förvärvet inte representerade i Cementas styrelse. Vad beträffar lagen om styrelserepresentation anser jag det för tidigt att redan nu, kort tid efter lagens ikraftträdande, ta upp frågan om lagändring. Erfarenheterna av lagens verkningar under försöksperioden bör avvaktas. Jag vill i sammanhanget nämna att vissa överväganden pågår för att på annat sätt än genom styrelserepresentation förbättra de anställdas möjligheter till insyn i företagen. Inom industridepartementet pågår sålunda arbetet med att utarbeta förslag till lagstiftning om s.k. arbetstagerekonsulter som skall ha till uppgift att biträda de anställdas representanter i företagsnämnder och styrelser i ekonomiska frågor. Om förslaget genomförs får företagsnämnderna en väsentligt stärkt ställning. En promemoria i ämnet kommer inom kort att gå ut på remiss.

Herr talman! Sedan lång tid tillbaka har byggnadsämnesindustrin varit en het fråga i den bostadspolitiska debatten. De av privata intressen dominerade företagen har allmänt ansetts ha en fördyrande inverkan på de produkter som framställs. Detta förhållande gäller i hög grad cementindustrin. Det är intressant att konstatera hur den fackliga och politiska arbetarrörelsen under årens lopp ställt krav på såväl ett vidgat statligt inflytande som ett direkt förstatligande. Långtgående krav har ställts såväl från byggnadsarbetarhåll som från Svenska fabriksarbetareförbundet, som häromåret på sin kongress gjorde ett uttalande i frågan. Vid ett bostadspolitiskt möte i maj 1973 antog Stockholms arbetarekommuns representantskap ett liknande uttalande. Det bör också noteras hur sedan Gullhögen försåldes till Cementa en allmän opinion vuxit fram med tydliga krav på ett rejält samhällsingripande. Som en anteckning i marginalen kan nämnas att liknande krav framställts från ledande håll inom Industriförbundet. Det skedde i form av en intervju i Dagens Nyheter den 16 oktober 1973 med Industriförbundets verkställande direktör Axel Iveroth under rubriken ”Industrin beklagar cementmonopolet”. Ingen har ännu kommit på idén att anklaga herr Iveroth för att vara särskilt samhällstillvänd i fråga om vare sig inflytande eller ägarskap för samhället. Ganska träffande är ett reklamtips som återfinns i Byggnadsarbetaren nr 10 år 1973 med en illustration av Jan Kjellberg. Där finns som rubrik följande: ”10 byggen av 10 använder Euroc”. Den pilen har träffat i tavlans mitt. Hela den här snabbt skisserade bakgrunden har som upphov att Cementa förvärvat aktiemajoriteten i Gullhögen. Det blir nu fråga om monopol. Uppkomsten av monopolföretag utanför den samhällsägda företagssektorn har alltid inom socialdemokratin ansetts stå i strid med vitala konsumentoch sam hällsintressen. Det är motivet till att jag tagit upp frågan i en interpellation redan vid höstriksdagens start, och jag ber nu att få tacka industriministern för det utförliga svaret. Genom det aktuella förvärvet har vi således fått ett monopolföretag. Förvärvet är uppbyggt på rent företagsekonomiska överväganden. Den konkurrens i fråga om prissättningen som tidigare förekommit mellan de två företagen Cementa och Gullhögen kommer genom förvärvet att elimineras. Det har näringsfrihetsmannen påmint om i sin föredragspromemoria. Man har visserligen haft identiska listtyper. men viss priskonkurrens har ändå förekommit i rabattledet. Näringsfrihetsombudsmannen säger att genom den priskonkurrens som tidigare förekommit kan det påvisas ej oväsentligt lägre priser på konkurrensutsatta marknader än i de delar av landet där endast en producent varit verksam. Missbruk av monopol yttrar sig i för höga priser och för höga vinster till skada för konsumenten och det allmänna. NO uttalar farhågor för ett sådant missbruk. Han säger också att företag med monopolställning under sådana förhållanden brukar bli mindre benägna att hålla igen på prishöjningar. Omdömet gäller den nu aktuella cementindustrin. Och monopolbildningen sker under en tidsperiod när det är en allmän strävan att komma åt de många faktorer som främst bidrar till det snabbt stigande kostnadsläget för byggnadsindustrin. I det förlängda perspektivet kommer också såväl brosom tunnelförbindelserna över Öresund att ställa enorma krav på byggnadsmaterial. Det hade i ett sådant läge legat nära till hands att industriminister Rune Johansson — just av hänsyn till konsumentoch samhällsintresset — hade stannat för ett förstatligande av i varje fall Gullhögen. De fördelar företagsekonomiskt sett som nu uppnås genom fusionen borde ha varit möjliga att uppnå genom förhandlingar mellan Cementa och det statligt ägda Gullhögen. Jag vet inte i vilket utsträckning det skulle ha varit möjligt att få de företag inom byggnadsbranschen som står arbetarrörelsen nära intresserade av ett delägarskap inom cementindustrin. BPA har köpt ca 100 000 aktier under sommaren och hösten 1973. Jag utgår ifrån att BPA skulle ha haft ett liknande intresse, om Gullhögen hade förstatligats. Litet underligt verkar det kanske att LKAB:s dotterbolag Bergverks AB Freja enbart i år har minskat sitt aktieinnehav i Euroc från 113 000 aktier vid årsskiftet 1972/73 till 92 000 aktier den 31 oktober innevarande år. Av svaret framgår vidare tydligt att ett förstatligande i nuläget verkar vara överspelat. Industriministern hänvisar till det avtal som staten nyligen träffat med Euroc och som ger staten två styrelseposter och en revisor i både Cementa och Gullhögen samt en styrelseplats i Euroc. Staten kommer att äga 5 procent av aktiekapitalet inom Cementa. I förhållande till den ringa andel av Cementas kapital som staten äger anser industriministern att statens inflytande över cementrörelsen får betraktas som avsevärt. I svaret utvecklar industriministern de åtgärder som sätts in för att hålla företagets prissättning under bevakning. Det talas om kontakter och förhandlingar med statens prisoch kartellnämnd för den händelse företaget avser att höja priserna. Prissättningen skall göras sådan att företagets monopolställning inte missbrukas. Och i interpellationssvarets förlängning påminner statsrådet Rune Johansson om den möjlighet som regeringen har att utfärda prisstopp. Det betyder att regeringen i vissa lägen kan komma att tvångsbestämma priserna på cement. Jag gissar att det nuvarande prisstoppet på sågat timmer har haft sin vägledande effekt när regeringen har bedömt de risker som finns för en oacceptabel De här av industriministern föreslagna åtgärderna är det från det utgångsläge som regeringen valt lätt att ge sin anslutning till. Det stora frågetecknet är den förhållandevis ringa andel aktier som staten disponerar. Trots att staten genom avtalet med Euroc får ett avsevärt inflytande är den dock i minoritet. Man bör därför överväga ytterligare köp av aktier i företaget från statens sida. Det blir eljest en svår uppgift för dem som har att företräda statens intressen i monopolföretaget. Jag håller emellertid industriministern räkning för att han har uppställt regler för företagets verksamhet som rimligen kan accepteras av samhället. Det är nog klokt att ändå varna för en överoptimism på den här punkten. Så ställde jag i interpellationen några frågor om vad som i samband med förvärvet hade förekommit i fråga om information till de anställda. Det är helt klart att de anställda vid Gullhögens företag i Hällekis ställdes inför ett fullbordat faktum. Därvidlag bekräftar interpellationssvaret mina farhågor. Beslut om försäljningen har träffats mellan Cementa och majoritetsägarna inom Gullhögen. Det har inte varit en styrelsefråga för Gullhögen. Den omständigheten att beslutet om försäljningen av Gullhögen till Cementa fattats av annan instans än styrelsen i Gullhögen befriade inte företaget från informationsskyldighet. Där finns ju företagsnämnd. I detta avseende är det inträffade något av en skandal. Om det finns luckor i informationsansvaret från företagens sida bör det vara angeläget att snarast täppa till dessa. Jag kan, herr talman, gärna medge att med uppbyggnaden av samhällets inflytande i monopolföretaget har regeringen ganska väl lyckats balansera den övervikt för företagets intressen gentemot samhället som finns i själva ägarstrukturen. När man i nuläget har valt denna företagsform är det angeläget att staten vidgar sitt aktieinnehav. Sista ordet behöver heller inte vara sagt om monopolföretagets ägarstruktur. Det skulle verkligen vara underligt om det nya, av statsmakterna välsignade monopolföretaget inom cementindustrin kan undvika att komma på kollisionskurs med de övriga samhällsintressena. Jag läser också ut tvivel i industriministerns svar. På tal om Hällekis framtid har vi fått veta en hel del. Men oron för företagets verksamhet i Hällekis — med särskild betoning på tryggheten för de anställda — lyser dock igenom. Om det blir aktuellt med några inskränkningar i Hällekis på längre sikt utgår industriministern ifrån — och det är nu en återgivning av interpellationssvaret — att Cementa i första hand aktivt bidrar med etablerandet av annan sysselsättning på orten. Med tanke på vad som hänt kan man emellertid dra den slutsatsen att de anställda i fråga om den framtida sysselsättningen hyser mera förtroende för samhället än för enskilda företag. Med detta vill jag, herr talman, än en gång tacka för svaret på min interpellation.